Herr talman! Timmen har blivit sen, och raden av talare har varit mycket lång, för att inte nämna talens längd. Jag kan emellertid inte avhålla mig från att säga några få ord om förslaget till ändrad organisation av SJ, och jag vill göra det i anslutning till en motion, nr 1545. Det är, som åtskilliga talare här i kväll har kunnat konstatera, ett synnerligen illa underbyggt förslag som presenterats. Den ekonomiska kalkylen är enligt mångas uppfattning otillräckligt specificerad och motiverar definitivt inte propositionen. Visserligen måste alla företag rationalisera — och jag vill noga understryka att det gäller både enskilda och statliga — men det bör inte ske på bekostnad av servicen till allmänheten och näringslivet. Statliga företag utgör därvid inget undantag. SJ:s service är ju inte heller särskilt bra på många håll. De flesta önskar en förbättring härvidlag. Rationaliseringsförslaget innebär ju bl.a. att städer som exempelvis Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Växjö och Värnamo skulle ligga mellan 17 och 27 mil från respektive distriktshuvudort. Det är dubbelt så långt som uppskattningsvis kan anses vara acceptabelt. Jag vill här särskilt noggrant tala om vad det betyder för näringslivet i försämrade kontakter med SJ inom respektive regioner. Det är något som vi är mycket oroliga för i Sydöstsverige, där näringslivet har tillräckligt stora svårigheter att brottas med i dag men där nu servicen kommer att bli försämrad. Det är också så, herr talman, att SJ:s verksamhet i Smålandslänen och i Blekinge trots allt inte är så obetydlig. Vi skall komma ihåg att dessa län svarar för en åttondel av landets befolkning, en femtedel av SJ:s totala busstrafik, har man också räknat ut, och nästan lika stor del av styckegodstrafiken. Därför är det inte onaturligt utan mycket lämpligt enligt vår uppfattning att ett distrikt omfattande dessa län med Växjö som huvudort etableras. Inte bara bärkraften motiverar lämpligheten utan det finns också administrativa skäl. Jag vill i sammanhanget erinra om att t.ex. verksamhetsområdet för handelskammaren i Jönköping omfattar de ifrågavarande länen. Krafter verkar också i dag för att vi skall få ett sydostlän. Det finns alltså helt klart ett underlag för Växjö som ort för en sådan här organisation. Därför, herr talman, ber jag helt kort att få yrka bifall till trafikutskottets förslag i dess betänkande nr 27.

Herr talman!

Låt mig genast säga att jag är minst sagt förvånad över att utskottsmajoriteten kunnat handla som den gjort, dvs. tveka inför en rationalisering som självklart måste ske, om man på något sätt vill fungera i saklighetens och den ekonomiska och sociala utvecklingens tjänst. Sysselsättningssvårigheterna i dag kan enligt min uppfattning inte på långt när tas till intäkt för en uppbromsning av rationaliseringsprocessen. Jag skall söka ge skäl för den ståndpunkten. Under 1920-talets men framför allt under 1930-talets omfattande arbetslöshet som var förenad med nöd eftersom vi inte hade någon socialpolitik alls att tala om, måste LO-rörelsen, som då närmast hade att tillvarata de arbetslösas intressen, ta ställning i rationaliseringsfrågan. LO tog då klar ställning för att rationaliseringsoch strukturomvandlingsprocessen skulle få ske. Ja, vi t.o.m. krävde att den skulle påskyndas, främst i fråga om exportindustrin som måste kunna hävda sig på världsmarknaden. Resonemanget var enkelt och klart — det finns bara en utväg att hävda oss mot omvärlden och vidga försörjningsunderlaget, nämligen en effektivare och vidgad produktion. Alltså i en tid med massarbetslöshet av helt andra dimensioner än i dag, social oro och otrygghet och nöd, i en tid när man måste vara ytterst mån om varje arbetstillfälle, kunde LO-rörelsen fast den hade i sina led de medlemmar som då var illa utsatta, inta denna stronga ståndpunkt. Kanske ännu intressantare är att man också kunde vinna allmänt stöd inom hela rörelsen för denna attityd. Sedan dess har det aldrig rått någon tvekan inom LO-leden på denna punkt. Tvärtom har vår linje varit att oavsett konjunkturförhållandena ständigt kräva effektivisering av näringslivet. Vi har nämligen bl.a. insett att med de väldiga ambitioner arbetarrörelsen haft och har när det gäller allmän standard, ekonomi och social utjämning osv. är denna utveckling av näringslivet inte bara bästa bundsförvanten i den omvandlingen utan också — i vart fall, om man ser i stort och i långsiktigt sammanhang — den enda förutsättningen. Vi har sålunda inom LO aldrig haft råd att tveka på denna punkt. Nu är det emellertid att märka att vi förenade den positiva inställningen till rationaliseringsprocessen med krav på samhällelig sysselsättningspolitik och ekonomisk kompensation i fall då arbete inte kunde beredas. Detta förklarar naturligtvis att vi också i tider av bristande sysselsättning kunde vinna löntagarnas gehör för omdaning av näringslivet. Nästan överallt utom i Norden har man haft en negativ, ofta långt negativare attityd till rationaliseringar, och på många håll dras man alltfort med eftersläpningar i tänkandet som vållar respektive länder och fackföreningsrörelser betydande svårigheter och som ytterst hämmar standardutvecklingen och den sociala omvandlingen. Jag vågar påståendet att denna LO-rörelsens hållning genom årtiondena varit en av de främsta hävstängerna för den ekonomiska och sociala utvecklingen i vårt land. Jag tvekar här inte att påstå att denna förmåga att i hårda tider ta logiska konsekvenser av de ekonomiska lagarna representerar något av det allra framsyntaste och bästa i LO-rörelsens politik vilket, det vågar jag hävda, inte vill säga så litet. Nu har vi återigen en konjunktursvacka med viss arbetslöshet. Hur skall vi agera? Skall vi följa den traditionella politiken, nämligen låta rationaliseringsprocessen gå vidare, eller skall vi försöka öka arbetstillfällena genom att stoppa upp rationaliseringsprocessen? Svaret är givet. Vi måste fortsätta efter samma principer som hittills. Annat vore att förråda vårt folks intressen och missförstå vår uppgift som lagstiftande församling. Det är enda vägen att skapa och uppehålla tillräckligt med arbetstillfällen. Den omvända politiken ökar bara våra svårigheter. Jag medger givetvis att man högst partiellt och ytterst kortsiktigt kan bevara vissa arbetstillfällen genom att avstå från rationaliseringen, men när riksdagen behandlar en fråga som denna, kan det inte vara en fråga om att vi för dagen skall bibehålla 250 arbetsplatser mer eller mindre i vårt land. Frågan gäller vilken attityd vi skall ha till strukturrationaliseringen i en arbetslöshetssituation. Det är den frågeställningen vi står inför. Vad utskottsmajoriteten under allsköns motiveringar vill är att vi nu skall hindra en ytterst välmotiverad rationalisering och ekonomisk effektivisering av SJ. Men om vi gång på gång skall handla på det sättet — ingen har sagt att det skall vara en engångsföreteelse — måste resultatet bli att vi ifrågasätter den hittillsvarande arbetslinjen, övertygar statliga myndigheter och institutioner om att det inte lönar sig att syssla med effektiviseringspolitik, i varje fall inte då sysselsättningssvårigheter föreligger. Vad det kommer att bli av ett sådant foster vågar man knappast tänka på, i vart fall om man inser vilket enormt värde som ligger i den attityd och politik vi varit bärare av hittills, tydligen i alla grupper i vårt samhälle. Ni som motsätter er propositionen har uppenbarligen inte insett hur farlig den här leken är. Vilka är det som sedan skall gå ut och övertyga människorna i vårt produktionsliv om att vi i alla väder skall driva rationaliseringsprocessen? Vem vill ta sig an ansvaret för produktionslivet, om man sätter sådana käppar i hjulet för ett riktigt tänkande, som har kostat årtionden av uppfostran och slutligen blivit en seger, en bekännelse för hela vårt folk? Och detta vill man göra i en tid när vi är rikare än annars och ingen lider nöd, därför att vi har en social omvårdnad. Nu bör vi hålla i minnet att den attityd de borgerliga partierna har i detta speciella fall inte har sin motsvarighet när det gäller det privata näringslivet. För detta kräver man numera och i dag mindre skatter och mera kapital så att man kan rationalisera och upprusta produktionsapparaten. Samtidigt som man alltså uppehåller en dubbelattityd i frågan och driver en politik som är hämmande för det statliga företagandet, sysslar man dagligdags med att kritisera det offentliga företagandet för bristande effektivitet, tröghet och Gud vet allt. Nog är det, herr talman, rätt tråkigt att den politik vi för i hägnet av vår demokrati skall vara så infekterad av taktiska spekulationer av synnerligen kortsiktigt intresse i en fråga som har den vitalaste betydelse för vårt produktionsliv och vår allmänna attityd till det! Jag, som i flera årtionden företrätt de mest utsatta och sämst ställda i landet, har sannerligen lärt mig inse att man inte får tänka bara i kvantitet — man måste också se till den enskilda människan. Men trots detta måste jag säga att jag häpnar inför detta negativa uppbåd för de 250 man som det här är fråga om. Enbart inom mitt fackförbund, Träindustriarbetareförbundet, torde vi varje vecka ha friställningar som överträffar det antalet och många veckor mångdubbelt detta antal. Detta sker som en fortlöpande process inom mitt förbund och inom hela den privata industrin och accepteras då utan ett ord från de borgerliga här i riksdagen. Då tiger man eller grälar på regeringen för arbetslösheten. Då slår man minsann inte näven i bordet åt företagarna och säger: Sluta med strukturrationaliseringen och behåll arbetskraften! Inte heller har man hört något när den väldiga nedbantningen skett på arbetarsidan inom SJ, som flera gånger har belysts här i kväll. Jag hoppas att det ändå inte är så att man tycker att när det gäller offentligt anställda, då skall det vara en annan politik även i det avseendet. Vi har i alltför hög grad sysslat med den politiken på andra områden, men jag trodde verkligen inte att vi skulle få uppleva den på detta underliga sätt i det här sammanhanget. I dag — liksom på 1930-talet — har vi inte råd att eftersätta rationaliseringen inom exportindustrierna, jag betonar exportindustrier na. Det skulle då inte dröja länge förrän vi hade en sysselsättningsproblematik av andra och väsentligt större dimensioner än den vi har i dag. Det inser alla. Jag anser att billig solidaritet kräver att även de offentligt anställda och hemmamarknadsnäringarna deltar i rationaliseringsprocessen, dvs. i välståndsutvecklingen, på samma sätt som exportindustrins anställda får göra. Alltför länge har vi ansett att offentligt anställda skall omhändertas på ett annat och bättre sätt än andra löntagare, som jag nyss har betonat. Det är en både felaktig och farlig politik, som vi varken har råd med eller har moraliska skäl att fortsätta. Varje försök att direkt eller på omvägar undanta det offentliga från de villkor som gäller allmänt för näringslivet är därför felaktigt. De borgerligas tal häromdagen om ”lika villkor” för alla företag skorrar verkligen högst illa, när man ser hur de agerar i dag just när det gäller att ge de statliga företagen möjlighet att arbeta precis som de privata gör.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

Herr talman! 1963 års trafikpolitiska beslut innehöll en målsättning som alltför ofta glöms bort. Riksdagen uttalade då att en fullgod trafikförsörjning skulle tillförsäkras landets olika delar. Den regionala organisation av SJ som vi nu behandlar kan mycket väl ses tillsammans med önskvärdheten av att trafikförsörjningen i framför allt Norrland bibehålles. Det finns alla skäl att inte nu dra in t.ex. distriktskontoret i Umeå. Jag yrkar, herr talman, därför bifall till trafikutskottets hemställan i betänkandet nr 27.

Herr talman! Först en personlig deklaration. Jag trodde till en början att den här propositionen skulle gå igenom som ett skott, att den skulle vinna en mycket bred anslutning utan skarpa, partipolitiska bindningar, detta trots att jag naturligtvis räknade med ett lokalt motstånd. Behandlingen av propositionen i trafikutskottet och i kammaren ställer enligt min mening i blixtbelysning minoritetsparlamentarismens alla vanskligheter. De närmast berörda — i Umeå, i Växjö och i Borås — motsätter sig, vilket inte är överraskande, en förändring. Att riksdagsmän bär fram motioner som tillfredsställer en lokal opinion är här som på andra områden inte heller överraskande. Motstånd mot varje förändring på det lokala planet är lätt att vinna gehör för. Men inte kunde jag tro att trafikutskottets samtliga borgerliga ledamöter och den kommunistiske representanten skulle gå emot den här propositionen. Man kan naturligtvis göra gällande att det inte är någon stor fråga. Den föreslagna rationaliseringen berör ju bara ett par hundra personer. Jag vill inte förneka att varje förändring, stor eller liten, i det enskilda fallet kan ge anledning till oro och till bekymmer. Man brukar ofta i riksdagen och i den allmänna debatten diskutera statens järnvägars ekonomi och lönsamhet. Trots att statens järnvägar är ett personalintensivt företag med stora fasta kostnader, skrek man i högan sky, när det nyss efter en avtalsrörelse, som gett de SJ-anställda ett hyggligt lönelyft, var nödvändigt att höja taxorna. SJ bör rationalisera — hur många gånger har vi inte mött den uppfattningen i den allmänna politiska debatten? Man har sagt att inom de statliga företagen bör man försöka få debet och kredit att gå ihop. Jag har i dessa sammanhang ständigt fått erinra om den hårda rationalisering som ägt och äger rum inom SJ. Den här utvecklingen har skett utan större gny och i stort sett i samförstånd med berörda personalorganisationer, vilket är beundransvärt. Men ingen kan förneka att man inom de fackliga organisationerna har ställts inför problem som det varit besvärligt att komma till rätta med. Där som på många andra håll i näringslivet uppstår naturligtvis personliga problem i samband med förändringar och rationaliseringar, detta oavsett om förändringen gäller enskilt näringsliv eller statlig verksamhet. Mot denna bakgrund trodde jag och många med mig att den här propositionen skulle tas emot positivt inom alla partier.

Om riksdagen säger nej till den föreslagna rationaliseringen kan vi inte blunda för vilka konsekvenser detta kan få på litet längre sikt. Man kan i likhet med tidningen Arbetet ställa sig frågan: Är den fortsatta rationaliseringen vid SJ i fara? Det hade från saklig synpunkt varit bra, om vi hade sluppit en partipolitisk strid i denna fråga. Vi kan bli handlingsförlamade om vi i fortsättningen skall falla undan för olika lokala opinioner. Det är på sitt sätt märkligt att borgerliga ledamöter med goda kontakter inom det privata näringslivet inte vill aktivt verka för en större effektivitet på det statliga området. Om vi vill att SJ skall kunna hävda sig med framgång på transportmarknaden är nog ett avslag på propositionen och krav på en ny utredning ett mycket olyckligt beslut. En besparing på 25 miljoner per år är ett betydande belopp. Den som avstår från den rationaliseringsmöjlighet som står till buds torde i framtida trafikdebatter komma att erinras därom. Även om det beloppet vore avsevärt mindre skulle det motivera ett positivt ställningstagande: från riksdagens sida enligt mitt förmenande. Jag delar den mening som Statsanställdas förbund gett uttryck för, att rationalisering på fältet måste följas upp inom de administrativa funktionerna. Jag har — det skall jag villigt erkänna — tagit starkt intryck av det positiva ställningstagandet till propositionen som skett inom Statsanställdas förbund. Ett beslut i enlighet med propositionen skulle enligt förbundets mening få en stor betydelse för framtiden. Kommande rationaliseringar i alla led skulle underlättas. Jag har åberopat Statsanställdas förbund och tidningen Arbetet, och jag skall till slut i likhet med vad herr Mellqvist gjorde inledningsvis på eftermiddagen citera några rader ur den uppmärksammade söndagsledaren i Svenska Dagbladet. Jag skall citera ur samma ledare, och jag fortsätter där herr Mellqvist slutade.

Ett nej skulle därmed få trafikpolitiska effekter som inger betydande oro.” Så långt Svenska Dagbladet. Det vore väl, ärade kammarledamöter, ganska märkligt om dessa synpunkter endast skulle vinna stöd inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Det ankommer inte på mig att ge råd till oppositionen. Frestelsen att gå emot regeringen kan naturligtvis bli övermäktig. Ställs sedan kommunistisk draghjälp i utsikt kan man ställa till med en lustiger dans. Jag hoppas emellertid att varje riksdagsman kan pröva den här frågan utifrån rent sakliga utgångspunkter. Det skulle göra ett märkligt intryck om det i en sådan här praktisk rationaliseringsfråga skulle ha fattats bindande partibeslut i avsikt att stjälpa det föreliggande regeringsförslaget. Herr talman! Som framgått av den här debatten har vi på socialdemokratiskt håll handlat generöst mot dem som utifrån regionalpolitiska bevekelsegrunder har velat agera i den här frågan. Om motsvarande generösa bedömning får ligga till grund för ställningstagandet inom de andra partierna borde den socialdemokratiska reservationen kunna påräkna stöd också från annat håll. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Den senaste talaren beskrev den föreslagna omorganisationen och rationaliseringen som om den vore den enda rationalisering som kunde tänkas bli genomförd. Jag vill nämna att vi i vår motion tagit upp frågan om sammanslagning av ban och driftdistrikt som en åtgärd för rationaliseringen och också en åtgärd för att komma åt den byråkrati som finns inom SJ liksom inom de flesta andra statliga företag. Jag kan inte se hur det nu föreliggande omorganisationsförslaget i och för sig kan göra någonting åt byråkratin. Men jag vill erinra om att tanken på en sammanslagning och integrering av banoch driftdistrikt har stort gehör inom järnvägsmannaled. Bl.a. har tanken förts på tal vid uppvaktningar från både Umeå och Växjö. Statsanställdas förbund har också engagerat sig, och andra personalorganisationer har tidigare engagerat sig för den här frågan. Vid en uppvaktning som Statsanställdas förbund gjorde hos trafikutskottet fick jag den uppfattningen att man fortfarande har det här perspektivet kvar. I tidningen SJ-nytt har den här tanken i en insändare tagits upp som ett mycket stort rationaliseringsobjekt. Det påvisas där att i nuvarande organisationsplaner är följande tjänster, grupper och sektioner dubblerade — jag tar bara några exempel: distriktschef i lönegrad C 1, allmän sektion med gruppsektionschef i B 5 samt planeringsgrupp, gruppchef i A 26. Det står i insändaren att sammanlagt skulle 15 tjänstemän på varje distriktshuvudort i lönegrader mellan C 1 och A 7 kunna inbesparas, om de två distriktsbildningarna slogs samman till en enhet. Det skulle då bli en kostnadsbesparing på ungefär 7 miljoner kronor per år. Jag vill framföra detta därför att det är klart att även om vi inte skulle ta denna omorganisation finns det mycket stora rationaliseringsmöjligheter. Sådana har också påvisats tidigare här i kväll. Jag vill till sist påpeka att jag vet att även distriktschefer inom SJ är inne på tanken att detta vore en mycket förnuftig form av rationalisering inom SJ.
Herr talman! Jag har inte för avsikt att förlänga den här debatten, men efter herr Magnussons i Kristinehamn inlägg vill jag framhålla följande: Om den föreslagna omorganisationen inte kommer till stånd föreligger enligt min mening en stor risk att det nödvändiga rationaliseringsarbetet avsevärt försenas. Ett uppskov får — där tror jag att Statsanställdas förbund har rätt — samma effekt som ett avslag.

Herr talman! Jag är väl medveten om att det inte gör mig populär att vid detta skede och i denna sena timme i julbrådskan gå upp i denna debatt. Men som ledamot av utskottet, och eftersom jag har följt med detta ärende, måste jag ändå få ta detta tillfälle i akt att uttrycka min besvikelse över utskottsmajoritetens ställningstagande. Jag skall emellertid försöka fatta mig kort, även om jag naturligtvis inte kan vara lika föredömligt kort som herr Gustafsson i Byske. Argumenteringen för propositionen tycker jag är till fyllest. Den saken har herrar Mellqvist och Turesson samt kommunikationsministern skött på ett föredömligt sätt. Jag behöver därför inte gå in på den saken utan skall i stället säga något om majoritetens argument för avslag på propositionen. Det har bl.a. talats om regionalpolitiska effekter, och då må det förlåtas mig om jag som f.d. ombudsman i Skogsarbetareförbundet nästan tappar hakan av pur förvåning, när de borgerliga ledamöterna går upp och med sådan iver försvarar de anställdas intressen i detta fall. Det är i och för sig lovvärt att göra det. De anställdas intressen skall vi ta vara på så långt detta är möjligt. Men nog hade det varit skönt för mig om en enda borgerlig politiker hade skyndat till min hjälp och argumenterat, när 2 500 skogsarbetare friställdes i ett enda norrländskt skogsföretag 1967—1968 och vi var ute och argumenterade för deras anställningstrygghet. Det skulle jag ha varit tacksam för. Nu är man beredd att ge avkall på lönsamhetsprincipen i ett statligt företag för att slå vakt om de anställdas intressen. Det låter intressant. Herr Lothigius” anförande här i eftermiddag var oerhört skönt för mig att lyssna till. Var det en omvärdering av den moderata ideologin vi då fick lyssna till? I så fall har den skett snabbt; omsvängningen har kommit sedan i går. Jag hoppas, herr Lothigius, att de värderingarna skall finnas kvar även framdeles, när skallet mot statliga företag kommer igen i kammaren, vilket jag är övertygad om att det gör. Ett annat argument för avslag som använts är att man vill tillsätta en utredning, där de företagsdemokratiska synpunkterna skall få göra sig gällande mer än hittills. Förlåt mig, men det där skorrar oerhört falskt i mina öron. Och varför?

Förlåt mig, jag begriper mig tydligen inte ett skvatt på företagsdemokrati. Eller är det möjligen så att de små organisationerna bland SJ-anställda — SACO, SR och TCO-S — skall avgöra denna fråga? SACO är negativ, och SR och TCO-S är heller inte särskilt positiva. Är det möjligen deras synpunkter som nu skall vara avgörande? Det skall verkligen bli intressant att se vad ni menar med företagsdemokrati. Nej, jag tror i likhet med mina medbröder i utskottet att detta är ett taktiskt ställningstagande och icke en saklig prövning. Herr Persson i Heden säger att det inte är ett taktiskt ställningstagande utan en saklig prövning. Det övertygar inte mig, herr Persson. Jag ber att få erinra om den föredragning vi hade i utskottet om Boråsdistriktet, där Statsanställdas förbunds företrädare och SJ:s representant från Växjö sade att Boråsdistriktet var en omöjlighet från början till slut; det kunde gott plockas bort. Nu avstyrker man den nya distriktsindelningen och säger att man gjort en saklig prövning! Det övertygar inte mig, herr Persson, och övertygar det någon annan, måste herr Persson ha en sällsynt egenskap, vad man populärt kallar för ”det”.

Det har inte förekommit i det distrikt där jag lever och verkar och där glesbygderna har drabbats hårt av rationaliseringar. Herr Persson säger att det inte hör hit. Nej, det kanske det inte gör, men nog tror jag ändå att vi bör göra en sådan jämförelse mellan privat verksamhet och statlig verksamhet. Herr Persson försöker bli räddad av gonggongen då han hänvisar till tidsbristen och inte svarar på herr Mellqvists fråga. Jag tar skulden på mig om kammarens ledamöter eventuellt skulle irriteras av att herr Persson tar till orda och ger ett enda exempel på att de borgerliga politikerna har sagt att den privata företagsamheten skall avstå från rationaliseringar med hänsyn till företagsdemokratiska och regionalpolitiska aspekter. Det skulle vara intressant att höra herr Persson säga detta — det blir i så fall första gången jag får höra det. Det kanske även herr Gustavsson i Alvesta kunde svara på. Han säger att förslaget överensstämmer med centerpartiets regionalpolitiska synsätt. Ja, jag efterlyser fortfarande när centerpartiet har hävdat att man skall avstå från rationaliseringar. Herr Gustafson i Göteborg talade som utskottsordförande och sade någonting som verkligen förvånade mig och som var den egentliga orsaken till att jag begärde ordet. Han sade sig ha sökt förmedla en lösning. Låt mig fråga herr Gustafson i Göteborg var han har sökt den förmedlande lösningen. Det är möjligt att han har gjort det — i så fall i det borgerliga blocket och hos kommunisterna. Hos oss har han inte sökt några förmedlande lösningar. Jag ber att få relatera vad som hände i utskottet. När vi kom dit efter de många föredragningar vi hade haft i detta ärende och var beredda på debatt i sakfrågan deklarerades från de borgerliga ledamöternas sida: Här är vi låsta; någon sakdebatt i ärendet kan inte vara nödvändig. Sammanträdet blev ytterst kort, och jag tror att det tog ungefär 15 minuter. Jag är inte helt säker på det, men i varje fall var det ett mycket kort sammanträde. De förmedlande lösningarna har inte fötts hos oss, det kan jag försäkra! Sedan säger herr Gustafson i Göteborg någonting som också förvånar mig mycket, nämligen att det inte är något hinder för en effektiv rationalisering att man avslår propositionen. Här har SJ-ledningen och Statsanställdas förbund i mycket klara ordalag talat om för oss att vi måste göra försök till rationaliseringar, även om ni går emot propositionen. Men kom ihåg att om ni gör det kommer det att bli ytterst svårt för oss att genomföra rationaliseringarna. Det är möjligt att herr Gustafsons kunskaper i dessa frågor överglänser SJ-ledningens kunskaper och kunskaperna hos de människor som arbetat med detta inom Statsanställdas förbund; i så fall ber jag att få gratulera herr Gustafson, för då är han oerhört sakkunnig. Herr talman! Jag skall inte göra mitt inlägg längre än så. Jag förutsätter att vi reservanter kommer att förlora, när voteringstavlan på väggen visar resultatet. Det är ingenting att göra åt det, herr Lothigius. Vi har inte anledning vare sig från den socialdemokratiska regeringen eller från vårt parti att gräma oss över det. Vi kan naturligtvis gräma oss över att den här frågan inte är sakligt prövad, men jag tror att de som har anledning att gräma sig över det i första hand är de borgerliga ledamöterna och vänsterpartiet kommunisterna. Vore jag utskottets ordförande, och utskottet vann voteringen, skulle jag stiga upp och utbrista: En sådan här seger till, och vi är förlorade!
Herr talman! Jag har underlåtit att begära replik på var och en av de reservanter som varit uppe i talarstolen under de sena kvällstimmarna för att inte i onödan förlänga debatten. Vi har också haft en synnerligen lång debatt, och jag har en känsla av att de flesta argumenten blivit framförda från båda håll. Låt mig bara säga att vi i utskottet är överens om att det bör ske en fortgående rationalisering inom SJ på alla nivåer — på den lokala, på den regionala och inte minst på det centrala området, en sak som inte har berörts så mycket i dag och som inte är omnämnd i propositionen. Vi skiljer oss i ett avseende, nämligen beträffande frågan huruvida man skall följa de riktlinjer som det statliga rationaliseringsorganet statskontoret har rekommenderat eller inte. Vi har efter en ingående behandling i utskottet, där det har lämnats stort utrymme för all den debatt som önskats, kommit till olika resultat. Låt oss respektera varandras åsikter!
Herr talman! Herr Lindberg åberopade mitt uttalande om statskontorets yttrande beträffande regionalpolitiken. Jag har sagt att det överensstämmer med centerns synpunkter på regionalpolitiken. Jag vill bara erinra herr Lindberg om att det, för att man skall kunna driva en effektiv regionalpolitik, också måste finnas en transportapparat, och vi utgår från att SJ skall medverka till att vi får den.

Herr talman! Herr Wijkman har frågat mig, vilka slutsatser jag drar av hittills vunna erfarenheter från tillämpningen av den nya studieordningen vid de fria fakulteterna. Vidare har herr Nygren frågat mig, om jag överväger att ta initiativ till inrättande av ett registreringssystem vid rikets universitet. Herr Hermansson i Stockholm har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han anser att det finns behov av att ändra nu tillämpade principer för avstängning från undervisningen vid högre läroanstalter, vilka medfört att handikappade studerande kan avstängas från utbildning. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Statsmakterna fattade våren 1969 beslut om en ny studieordning vid de filosofiska fakulteterna. Reformen innebar en ändrad organisation av utbildningen. Samtidigt genomfördes en omfattande pedagogisk reform. Nya studieplaner fastställdes i samtliga ämnen, vilket i många fall innebar genomgripande förändringar av utbildningen. Nya ämnesområden tillkom. I samband med reformen inleddes en betydande upprustning av organisationen för studievägledning vid universiteten. Universitetskanslersämbetet publicerade för några dagar sedan en redovisning av erfarenheterna av 1969 års studieordning efter två år. Redovisningen omfattar bl.a. studieresultat, studiegången inom utbildningslinjer och studiekurskombinationer. Det är ännu inte möjligt att göra någon sammanfattande bedömning av hur det nya systemet fungerat. Jag räknar med — vilket underströks i propositionen om den nya studieordningen — att utbildningen vad beträffar såväl innehåll som organisation kommer att kontinuerligt ses över. Enligt 1969 års studieordning har studerande med speciell yrkeseller intresseinriktning möjlighet att få sina önskemål tillgodosedda genom s.k. särskild utbildningslinje. En särskild utbildningslinje karakteriseras av att den består av en studiekurskombination som inte motsvaras av någon allmän utbildningslinje. I hittills publicerad statistik har emellertid samtliga studerande som önskar läsa bara en del av en allmän utbildningslinje tagits upp som studerande på särskild utbildningslinje. Denna statistik ger härigenom en missvisande bild av förekomsten av särskild utbildningslinje. Av ämbetets redovisning framgår att det antal personer, som valt särskild utbildningslinje för att de allmänna utbildningslinjerna inte tillgodoser deras utbildningsbehov, ligger inom rimliga gränser och på en väsentligt lägre nivå än den som herr Wijkman anger i sin interpellation. Det är angeläget att man noga följer utvecklingen av de särskilda utbildningslinjerna. De studerandes efterfrågan utgör tillsammans med arbetsmarknadens behov en väsentlig grund för utvecklingen av utbildningslinjesystemet. Inom universitetskanslersämbetet pågår fortlöpande en översyn, som syftar till en bättre anpassning av de filosofiska fakulteternas utbildning till arbetsmarknadens behov. Sedan år 1969 har systemet förändrats på en rad punkter. Jag kan här nämna förra årets beslut att införa studiekurser i tekniska ämnesområden vid de filosofiska fakulteterna. Herr Wijkman påstår att de allmänna utbildningslinjerna för närvarande passar illa för i stort sett all yrkesverksamhet utom läraryrket. Jag kan inte dela den uppfattningen. Sålunda torde t.ex. den kvantitativt största utbildningslinjen, ekonomlinjen, i stort sett motsvara behoven hos avnämarna av ekonomiskt utbildad arbetskraft. Ytterligare ett antal linjer har en klar inriktning mot bestämda yrkesområden, t.ex. offentlig förvaltning, ADB-sektorn, museiverksamhet och vissa tekniska yrken. Jag vill stryka under att valet av studiekurser inom utbildningslinjens tredje avdelning i allmänhet är helt fritt och att den studerande själv genom sitt val av studiekurser i denna avdelning på ett avgörande sätt bestämmer linjens inriktning. Ett system för registrering av närvarande studerande, studieresultat, examina m.m. har sedan åtskilliga år tillämpats vid universiteten. I samband med införandet av 1969 års studieordning skapades dessutom ett begränsat ADB-system för registrering och uppföljning av studieresultat m.m. Den nämnda redovisningen av universitetskanslersämbetet bygger på material från detta system. Sedan ett halvår pågår utvecklingsarbete beträffande ett datorbaserat registreringssystem med lokala register. Ett sådant system bör bli av stort värde för institutionerna och universitetsförvaltningarna. I utvecklingsarbetet drar man nytta av de erfarenheter som vunnits på en del håll av lokala datorbaserade system. Några ytterligare åtgärder i fråga om registreringssystemet är för närvarande inte påkallade. I redovisningen av erfarenheterna efter två år av 1969 års studieordning aviserar universitetskanslersämbetet ett förslag om en begränsad översyn av kungörelsen om utbildning vid de filosofiska fakulteterna, bl.a. innebärande viss skärpning av bestämmelserna om rätten till övergång från en studiekurs till nästa, s.k. tröskelprövning, i förening med en begränsning av avstängningsprövningen till att avse endast ett tillfälle under studiegången. Även i sin anslagsframställning för budget året 1972/73 berör ämbetet möjligheterna att successivt förändra utbildningssystemet i riktning mot att de nuvarande reglerna om avstängning ersätts med en utbyggd, aktiv och individuell rådgivning och vägledning. En förutsättning härför är enligt ämbetet att studievägledningen ges väsentligt förstärkta resurser. Som jag framhöll inledningsvis är det ännu inte möjligt att göra någon sammanfattande bedömning av hur den nya studieordningen fungerar. Effekterna av bestämmelserna om s.k. avstängning är ofullständigt kända. Antalet prövade eller avstängda studerande belyser endast en del av problemet. En analys av orsakerna till det stora bortfallet av studerande under det första studieåret kan komma att ge ytterligare informationer. Enligt min mening bör man avvakta bl.a. en sådan analys innan man överväger att vidta väsentliga förändringar i reglerna rörande avstängningsprövningen. Jag vill i detta sammanhang framhålla att utbildningsnämnderna enligt gällande bestämmelser vid sin prövning skall ta hänsyn till förhållanden av personlig natur eller andra omständigheter som kan antas ha försenat studierna. Olika former av handikapp, sjukdom, konvalescens, barnsbörd och militärtjänst är exempel på omständigheter som utbildningsnämnderna därvid kan beakta. Resurserna för studievägledning vid universiteten har förstärkts kraftigt sedan 1969. Den fortsatta uppbyggnaden av denna organisation prövas i det årliga budgetarbetet. Jag vill dock erinra om att avgörande beslut rörande studieoch yrkesval träffas långt innan de studerande når universitet och högskolor. Riksdagen fattade i våras beslut om en genomgripande reform av studieoch yrkesorienteringen bl.a. inom gymnasieskolan. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att det är för tidigt att bedöma resultaten av reformen av utbildningens organisation vid de filosofiska fakulteterna. Universitetsmyndigheterna och departementet följer kontinuerligt verkningarna av de genomförda förändringarna. Vunna erfarenheter ligger till grund för en successiv förbättring av systemet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret på min interpellation. Jag kan dess värre inte tacka lika mycket för innehållet i svaret, då jag finner det vara väl magert för att utgöra svar på frågan vilka slutsatser statsrådet har dragit av två års erfarenheter med PUKAS systemet. Jag vill i det sammanhanget beklaga att svaret kommer så sent på året och dessutom så tidigt på detta nya dygn. Statsrådet Moberg redogör i sitt svar för huvudlinjerna i 1969 års beslut om fasta studiegångar. I samband med rundmålningen kommenterar herr Moberg vissa av de problem, som kunnat upptäckas under den tid som systemet har fungerat. Till att börja med avfärdas synpunkten att väldigt många studenter väljer att konstruera en egen utbildningslinje, dvs. läser utanför de fasta linjer som samhället har konstruerat. Enligt UKÄ skulle en mycket ringa del av dessa studenter vara personer som har för avsikt att läsa hel examen. Till detta vill jag inledningsvis konstatera att statistiken här är svår att få grepp på. En icke obetydlig del av studenterna har vid studiernas början icke helt klara planer över hur utbildningskombinationen för deras del skall bli. Dessutom har över 40 procent av nybörjarna 1969 försvunnit redan efter tre terminer. Varken statsrådet Moberg eller jag kan med säkerhet avgöra vad detta beror på. Efter kontakt med studievägledare på olika håll i landet har det framkommit att många studenter av dem som väljer del av linje avser att läsa full examen. De har dock inte från början klart för sig hur kombinationen skall se ut och väljer alltså ett ämne i taget. Jag har dessutom fått klart för mig åtminstone från studievägledare i Stockholm att studievägledarna i de flesta av dessa fall icke vågar sig på att ge förslag till en fullständig kombination utan råder vederbörande student att ta ett ämne i taget. De blir naturligtvis då redovisade i UKÄ:s sammanställning som studenter, vilka läser bara del av examen. Sammantaget kvarstår intrycket av att allt fler studenter ej finner de fasta utbildningsvägarna lämpliga och själva konstruerar andra kombinationer. Enligt statistiska centralbyråns senaste rapporter tenderar denna grupp i dag att överstiga 30 procent av de nya studenter som skriver in sig, och det tycker jag, herr Moberg, ger besked om att de fasta linjerna inte är konstruerade på ett för studenterna vettigt sätt. Statsrådet Moberg finner i anslutning till detta att de linjer som i dag erbjuds studenterna är väl arbetsmarknadsanpassade. Jag vill bara påpeka att samtliga rektorsämbeten har krävt omfattande förändringar när det gäller utbildningslinjerna. Man vill inte kalla linjerna fasta utan endast rekommenderade. Dessutom visar det stora antal studenter som väljer särskild linje eller del av linje att studenterna själva inte uppfattar utbildningsvägarna som särskilt vettiga med tanke på det kommande utträdet på arbetsmarknaden. Jag skall återkomma senare till detta problem. Det svar som herr Moberg presterat är skäligen intetsägande. När statsrådet avslutningsvis hävdar att det är för tidigt att göra en utvärdering av PUKAS anser jag att han har fel. Statsrådet har likaså fel, enligt mitt sätt att se, när han gör gällande att systemet i stort sett fungerar tillfredsställande. Jag skall, herr talman, i ett antal punkter underbygga dessa mina påståenden. När man skall göra en utvärdering måste man för det första göra klart för sig vilka mål som ställdes upp vid systemets införande. Målen var i detta fall flera. Dels ville man bättre anpassa utbildningen till arbetsmarknaden, dels ville man öka studietakten, och slutligen eftersträvades att spara pengar. Jag vill påstå att inget av de mål som ställdes upp 1969 har uppfyllts. Snarare har systemet verkat i rakt motsatt riktning mot målsättningarna. För att öka genomströmningen vid de fria fakulteterna infördes den så kallade utspärrningen. För att öka arbetsmarknadsanpassningen av studierna infördes de fasta studiegångarna. Bägge dessa nymodigheter har visat sig vara fundamentala misslyckanden. Att statsrådet Moberg inte vill erkänna detta förstår jag inte. Det finns få inom universitetsvärlden som håller fast vid att PUKAS fungerar bra, ja till och med herr Mobergs kollega, statsrådet Carlsson, har i en intervju i Dagens Nyheter i höstas bekänt att PUKAS är någonting som man inte i längden kan hålla fast vid. Men statsrådet Moberg han tiger still och deklarerar att systemet i stort sett fungerar bra. Prestige är uppenbarligen någonting både känsligt och märkligt. PUKAS ss misslyckande består i följande: 1. Genomströmningstakten har inte ökat. 1969 bestämdes att målet skulle vara att 67 procent av studenterna klarade av 40 poäng på två terminer. Efter första året kunde konstateras att det var knappt 50 procent som klarat målet. Efter det andra året är siffran ännu lägre. Av dem som heltidsstuderat de senaste två åren är det bara 22 procent som klarat de angivna poängen. I flertalet ämnen har utvecklingen försämrats 1970 70 — det första året med det nya studiesystemet. Förra gången de dåliga studieresultaten diskuterades i kammaren sade statsrådet att de var att beteckna som barnsjukdomar. Har i så fall barnsjukdomarna ökat under det andra året? Och när når feberkurvan den krispunkt, då statsrådet kan tänka sig medicinering? 2. Utspärrningssystemet har kollapsat. En av de mest kritiserade punkterna i PUKAS-beslutet 1969 var avstängningsparagrafen, vilken innebär att den student som inte följer viss angiven studietakt skall avstängas från vidare undervisning. Statsmakterna räknade med att ca 20 procent av studenterna skulle bli avstängda. I realiteten har inte ens 100 studenter blivit utspärrade, och detta trots att studieresultaten varit mycket sämre än vad som förutsågs. Utspärrningssystemet har helt kapsejsat, men det byråkratiska förfarandet tillåts fortfarande till ingen nytta dra stora resurser från undervisning och studievägledning. Utspärrningsmekanismen har kritiserats av samtliga rektorsämbeten i deras skrivelse till universitetskanslersämbetet. Herr Moberg är dock inte beredd att vidta någon förändring. För mig är det uppenbart att avstängningen inte fyller någon vettig funktion. Den bara kostar pengar, och därför bör den omedelbart avskaffas. 3. Studievägledningen är underdimensionerad. Vid PUKAS-reformens genomförande anfördes från statsmakterna att studievägledningen kraftigt skulle byggas ut. Så har inte skett i tillräcklig omfattning. Det är dessutom så att studievägledarna till stor del får sysselsätta sig med att kontrollera och administrera utspärrningsapparaten, vilket enligt deras uppfattning icke leder till några positiva resultat för studenterna. Utspärrningsprövningen inträder som bekant efter tre terminer och då är det för sent att göra en insats och hjälpa dem som har problem. Alla undersökningar som har gjorts pekar på att studieproblemen inträffar på ett mycket tidigare stadium för studenterna. UKÄs sammanställning ger vid handen att nära 30 procent av de studenter som inskrevs 1969 hade avbrutit sina studier efter två terminer. Efter tre terminer hade 43 procent försvunnit. Och det är först då som den verkliga kontrollen sätts in. För att inte hela systemet skall förbli enbart en ineffektiv byråkratisk skrivbordskonstruktion krävs dels att utspärrningen avskaffas, dels att studievägledningen sätts in på ett betydligt tidigare stadium när de verkliga studieproblemen inställer sig. Redan tröskelprövningen kommer enligt min mening för sent. Kontakten borde tas efter två misslyckade tentamina eller motsvarande. 4. Registreringssystemet fungerar inte. En av orsakerna till att studievägledarna får spilla bort en massa onödig tid är det dåliga registreringssystemet. Detta system är också orsaken till att det blivit ”så svårt” att avstänga studenter. Eftersläpningen i systemet är stor — upp till fyra månader — och uppgifterna många gånger inaktuella när de kommer från statistiska centralbyrån. Ett bättre registreringssystem är en förutsättning för att den uppsökande studievägledningen skall kunna bli verklighet. Det är dessutom en förutsättning för att PUKAS-systemet som sådant skall ha en rimlig chans att fungera utefter de principer som slogs fast 1969. När detta inte är fallet har resultatet blivit kaos på ett stort antal institutioner. S. PUKAS är inte arbetsmarknadsanpassat. Dagens stora arbetslöshet bland akademiker är ett utmärkt bevis på ”obalansen i det eftergymnasiala systemet”. Den senare delen av meningen var ett citat ur UKÄ:s petita för i år. Där har man alltså insett att många studenter får en felaktig inriktning av sina studier. Och inte har det blivit bättre med de fasta utbildningslinjerna modell PUKAS. Av de linjer som finns leder flerparten till läraryrket. Herr Moberg påstår motsatsen eller att det är ett flertal linjer som leder till andra utbildningsmål. Han nämner ekonomilinjen, museiteknik och förvaltningslinjen. Ekonomilinjen har ingen kritiserat. Men hur är det i övrigt, herr Moberg? Och dessutom, hur många museitekniker finns det jobb för? Hur tror statsrådet Moberg att alla lärarutbildade studenter skall kunna få jobb? Kanske 10 procent kan få arbete inom skolväsendet — men resten? Fram till 1975 kommer ca 50 000 studenter att examineras från de fria fakulteterna. Av dessa får optimistiskt räknat 17 000—-18 000 jobb inom den offentliga sektorn. Men resten måste söka sig till det fria näringslivet. Hur tror statsrådet Moberg att deras utbildning passar i företagen? Det är alltså enligt mitt sätt att se ett kvalificerat hyckleri att påstå att PUKAS inneburit mera arbetsmarknadsanpassad utbildning. Det vore i nuvarande läge bättre att avskaffa begreppet fasta utbildningslinjer och i stället införa rekommenderade linjer. När universiteten inte kan erbjuda utbildningsalternativ som leder till rimliga arbetsuppgifter för majoriteten av studenterna skall man inte envisas med att ha kvar s.k. fasta linjer. De kan bara förvilla, förleda och snedvrida. 6. Kvaliteten i utbildningen sjunker. Statsmakternas iver att spara pengar har fått som följd att kunskapsnivån i allt flera ämnen successivt sjunker. Rapporterna är många från olika institutioner hur kvaliteten har kommit i kläm. Främst gäller det språk och matematik. I detta sammanhang är det angeläget att diskutera ordningen att 20 poäng skall klaras av på en termins studier oavsett vilket ämne det gäller. Detta har medfört att man nu inom UK skall se över studieplanerna i de ämnen där resultaten varit speciellt dåliga, uppenbarligen i syfte att skära ned kraven för att kunna uppfylla skrivbordsmålsättningarna. Språkinsti tutionerna har protesterat mot detta. Man har dessutom protesterat mot att lärarkompetens skall kunna uppnås efter 40 poäng i respektive ämne. Man anser att 40 poäng icke räcker. För att illustrera kunskapsnivån skall jag nämna ett exempel från institutionen i franska i Göteborg, där man nyligen som avslutningsprov för 40-poängs-studenterna hade en studentstil från slutet på 1950-talet. För att kunna ge 40 procent av studenterna godkänt fick man ha lika liberala rättningsmetoder som för betyget B i studentklassen för över tio år sedan. Språkinstitutionerna hävdar dessutom att ”studerande med 60 poäng inom ett ämnesområde kommer att ha lägre forskningsberedskap än de som förut tagit 3 betyg”. Och, herr Moberg, UKÄ har angivit att studenternas skiftande förkunskaper är ett huvudproblem när det gäller språkundervisningen. Vad har statsrådet dragit för slutsatser av detta? 7. Stort bortfall av studenter. Över 40 procent av dem som skrevs in vid de fria fakulteterna 1969 hade avbrutit sina studier. Det är åtskilliga tusen studenter i den årskullen som alltså har fallit bort. En del hade sannolikt inte tänkt sig att ta full examen, men att nära hälften av de ungdomar som skrivs in ett visst år skulle ha haft som mål att bara läsa någon eller några terminer verkar inte troligt. Det är alltså uppenbart att systemet fungerar otillfredsställande, eftersom så många fallit bort redan efter två år. Vad drar statsrådet för slutsatser av detta? Herr talman! Det är som synes en dyster rapportering från PUKAS systemets två första år som jag har presenterat. Universitetskanslersämbetets rapport är förvisso inte lika dyster, men tar man del av de olika rektorsämbetenas synpunkter, liksom SFS: kritik, skall man se att mycket av den kritik som jag har riktat här går igen. Vi vet vidare att stämningen bland studenterna generellt är utomordentligt negativ efter PUKAS:s genomförande. PUKAS skulle ge stadga åt universitetsstudierna men har i själva verket kommit att innebära att studenterna på alla sätt försöker krångla sig ur och förbi systemets olika bestämmelser. När man får veta att studenterna i Linköping exempelvis på alla sätt försöker sätta registreringsapparaten ur spel så bör det leda till eftertanke. Men var finns dessa försök till analys och utvärdering hos statsrådet Moberg? Låt mig avslutningsvis ställa följande konkreta frågor till statsrådet Moberg! 1. Exakt vilken funktion fyller enligt herr Moberg utspärrningsreglerna i dag? 2. Anser statsrådet att det är rimligt att studievägledarnas tid till stor del skall åtgå till kontroll och uppföljning av utspärringsreglerna i stället för att koncentreras till uppsökande studievägledning på långt tidigare stadium? 3. Vilka slutsatser drar statsrådet av rapporterna om successivt sänkt standard i ämnen som språk och matematik? 4. Anser statsrådet att det räcker med uppnådda 40 poäng i exempelvis franska och tyska för lärarkompetens? S. Är det enligt statsrådet en tillfredsställande utveckling när över 40 procent av de studenter som inskrevs 1969 har fallit bort redan efter tre terminer? 6. Vilka slutsatser drar statsrådet av UKÄs uttalande att ”de skiftande förkunskaperna hos studenterna utgör en utav huvudorsakerna till de dåliga studieresultaten inom språken”? 7. Anser statsrådet fortfarande att de fasta utbildningslinjer som finns i dag utgör vettiga kombinationer för majoriteten av studenterna? 8. Statsrådet säger i sitt svar att det ännu är för tidigt ”att bedöma resultaten av reformen av utbildningens organisation vid de filosofiska fakulteterna”. När är enligt herr Mobergs uppfattning tidpunkten inne för en dylik bedömning? 9. Bland antalet heltidsstuderande inskrivna hösten 1969 har, som jag tidigare sade, endast 22 procent klarat 80 poäng. Den siffran skall alltså jämföras med 67 procent, som var statsmakternas målsättning 1969. Vilka slutsatser drar statsrådet av den mycket låga andel som har uppnått målet? 10. Till slut, vilka slutsatser drar statsrådet av uttalandet från rektorsämbetet i Lund att de studerande med 60 poäng inom ett ämnesområde kommer att ha en betydligt lägre forskningsberedskap än studerande som tagit tre betyg enligt de äldre studieplanerna?

Herr talman! Inledningsvis beklagade herr Wijkman att vi fick föra denna debatt i en så tidig timma. Nu kan herr Wijkman trösta sig med att han har en underbar nyhetsförmedling som fungerar. Redan i gårdagens nummer av Göteborgs Handelsoch Sjöfarts-Tidning kunde vi nämligen läsa vad den här debatten skulle handla om, såväl herr Wijkmans anförande som vad statsrådet skulle ha att säga. Så till svaret. Jag ber att få tacka statsrådet för den del av svaret som avsåg min interpellation. Det datorbaserade registreringssystemet vid våra universitet, som jag efterlyste i min interpellation, hade det varit önskvärt att ha i funktion när den nya UKAS-reformen trädde i kraft. Den uppfattningen skulle jag tro att statsrådet delar. Man hade i så fall vetat mera än vad man i dag gör om vad som egentligen hänt med systemet och med de studenter som bara tyst har försvunnit från undervisningen vid våra universitet. I brist på ett sådant registreringssystem har det varit svårt att göra önskvärda sammanfattningar och bedömningar av hur det nya systemet fungerar. Man har från universitetshåll understrukit att man anser det nuvarande systemet för registrering helt otillräckligt. Ett väl fungerande system måste kunna ge utbyte i form av relevant information till olika nivåer i universitetssystemet, främst till institutionerna för planering, till studievägledarna för exempelvis uppsökande verksamhet och till utbildningsnämnderna för deras allmänna utbildningsuppgift. Datorbaserade registreringssystem är väl kända för de statistiska experterna inom statistiska centralbyrån, som också sägs vara beredda att införa sådana men inte kan göra det på grund av penningbrist. Enligt vad jag inhämtat skulle ett av universiteten önskat registreringssystem vid alla rikets universitet kunna åstadkommas för en kostnad av mellan 600 000 och 1 miljon kronor. Det beloppet kan inte vara avskräckande mot bakgrunden av den totala kostnaden för universitetsutbildningen. Nu säger statsrådet att ett utvecklingsarbete pågår sedan ett halvår Nr 151 tillbaka beträffande datorbaserade registreringssystem med lokala 1egik Torsdagen den ter. Det är mycket Intressant: Jag skulle vilja fråga statsrådet i vilken 16 december 1971 omfattning det utvecklingsarbetet bedrivs och var det pågår. Det tycks — — — inte vara allmänt känt bland dem som hoppas på att få systemet i Ang. undervisningen verksamhet inom en snar framtid. vid universiteten Jag vill också fråga när detta utvecklingsarbete kan vara så långt gånget att det kan bli en tillgång för samtliga universitet. Jag kan försäkra statsrådet att det brådskar med att få systemet i verksamhet, så att de som i praktiskt arbete sysslar med administrationsfrågor vid universiteten skall få ett nödvändigt verktyg. System av detta slag finns i funktion i många länder. Det bör inte krävas alltför omfattande utvecklingsarbete för att också få det infört vid de svenska universiteten.

Herr talman! Den fråga som jag ställt har inget samband med de interpellationer statsrådet Moberg nu har besvarat, och det hade varit riktigare att den hade besvarats under en vanlig frågestund. Jag kan inte heller finna att statsrådet Moberg reellt besvarat min fråga. Den berördes inte ens i hans rätt långa anförande. Meningen med frågeinstitutet är ju att riksdagsmännen skall få ett svar på de frågor de ställer. Jag finner förfaringssättet synnerligen nonchalant, allra helst som frågan ställdes redan den 15 november. Möjligen har statsrådet inte fattat frågans innehåll. Herr talman! Det finns anvisningar för bedömning av hälsotillståndet hos utbildningsoch anställningssökande, som är utarbetade av skolöverstyrelsen i samråd med socialstyrelsen. När det gäller tillämpningen av sådana anvisningar kommer man med nödvändighet alltid in på ett eller flera fall, vilka belyser tillämpningen. Vad som närmast föranledde min fråga var uppgifter från seminarieelever. En elev vid lärarhögskolan i Falun hade efter tre veckors studier fått besked om att han var avstängd från utbildningen. Orsaken: skolöverstyrelsen hade förklarat att hans handikapp utgjorde ett medicinskt hinder för utbildning till och arbete som lärare. Ynglingen i fråga går med käpp. Han har medfödd benskörhet, som tidigare orsakat flera benbrott, men sedan flera år tillbaka har han inte varit utsatt för något sådant. Skolöverstyrelsens förfarande har starkt kritiserats av handikapporganisationer och deras tidningar. Svensk Handikapptidskrift talar om ”stelhet och fördomsfullhet i tänkesätten” och om ”de grunda och grundlösa åsikter SÖ brukar demonstrera mot de handikappade”. Om de anvisningar som man har för bedömande av hälsotillståndet hos utbildningssökande får sådana effekter som illustreras av detta fall, förefaller det mig endera vara något fel på anvisningarna eller på deras tillämpning. I bägge fallen är det något som måste rättas till. Man måste göra slut på den fördomsfulla behandlingen och diskrimineringen av de människor som kallas handikappade. Handikapp — det är ingen egenskap hos individen, utan en relation mellan individen och de villkor för hans handlingsfrihet som samhället ställer upp.

Herr talman! Orsaken till att jag har begärt ordet vid denna sena timme i denna debatt är att jag läste herr Nygrens interpellation, vilken jag tycker är i hög grad aktuell. Jag läste även statsrådets svar, vilket jag i motsats till herr Nygren på intet sätt fann tillfredsställande. Det är alldeles riktigt, som sägs i interpellationen, att studievägledarna har oerhört stora och svåra bekymmer och att huvuddelen av deras tid i dag går åt till att sköta administrativa uppgifter, medan den uppsökande verksamheten praktiskt taget inte fungerar därför att det inte finns tid till dem. Då säger statsrådet Moberg att vi har det begränsade registreringssystemet för uppföljning av studieresultaten. Men jag vill redan här påpeka att detta begränsade registreringssystem kan på inget sätt vara studievägledarna till hjälp, utan det är ett helt annat system, nämligen det som nu kommer i etapp 2, som möjligtvis kan bli av värde därvidlag. Statsrådets svar på den punkten står alltså inte i relation till frågeställningen i interpellationen. Nu anser emellertid statsrådet Moberg att det nya systemet skall bli av stort värde, och det blir det kanske. Men här har — från herr Wijkmans sida inte minst — diskuterats misslyckandet med de fasta studiegångarna. Detta misslyckande kan, som jag ser det, härledas till två olika orsaker. Man kan ställa målsättningen med PUKAS-reformen under debatt, och det gjorde väl herr Wijkman, men man kan också — och det skulle jag vilja göra — peka på just de orimliga administrationsproblem som ligger i PUKAS-systemet i dag. Via departementet satsar vi för varje år som går allt större belopp på studievägledning, men fortfarande vet vi inte hur denna studievägledning skall gå till. Den enorma ökningen av de studerande har orsakat ett kaos, och man har inte velat ge universiteten möjligheter att bringa reda i detta. Med möjligheter menar jag de tekniska hjälpmedel som skulle ge oss en tidsenlig metod för registrering och uppföljning på universitetsnivå. Herr talman! Jag hör inte till dem som har en övertro på datorer, men jag måste konstatera att våra stora företag i dag inte skulle kunna klara vare sig sin lagerhållning, löneutbetalningar eller löneberäkningar utan hjälp av datorerna. Universiteten har inte dessa hjälpmedel, och de fungerar heller inte. Redan från början misstänkte man detta i utbildningsdepartementet. Herr talman! Jag kommer nu att införa tre begrepp som givetvis för herr Moberg är väl bekanta men som kanske inte är det för alla andra. Det är AROS I, AROS II och RISK-gruppen. AROS syftar på arbetsgruppen för registrering av studerande och studieresultat och RISK betyder registrering inom studiekurs numera. Det hela började 1967 i departementet, när man inför genomförandet av PUKAS slogs av tanken att det skulle kunna uppstå administrativa problem, och man tillsatte en arbetsgrupp. Denna for också till USA och överlämnade så småningom ett PM. Det behandlades välvilligt av dem som förstod sig på saken. Man ansåg att det var värdefulla resultat och förslag som gruppen lade fram. När det gällde anslagsbeviljandet ville man emellertid från departementets sida inte sträcka sig längre än att ge medel till den så att säga statistikproducerande toppen av detta förslag, eftersom man fortast möjligt ville ha tillgång till statistik på universitetskanslersämbetets sida. Det är det systemet som i dag i statsrådets svar kallas för ”det nuvarande begränsade registreringssystemet”. Det är som statsrådet sade kanske att betrakta som en första etapp i en utbyggnad av ett registreringssystem. Nu är det emellertid så att önskemålen från universitetens ledning, från studiemedelsnämnderna och från institutionerna har blivit allt starkare. Vi måste få fram ett mera individrelaterat registreringssystem som kan användas ytterligare, och då har AROS II, den sedan ett halvår arbetande gruppen, kommit till. Det gäller i detta fall ett registreringssystem som kan fungera på lokal nivå. Det är väl också vad universitetskanslersämbetet avsett när man nu har tillsatt denna grupp. Den kommer att arbeta som den föregående i Uppsala, och meningen var att dess resultat skulle utvärderas. Det får jag hoppas också blir en realitet med avseende såväl på innehåll som kostnader. Man kan naturligtvis diskutera vad det är som vi behöver när det gäller registrering vid våra universitet i dag. Vi behöver ett system som kan täcka de administrativa behoven på den lokala nivån. Men vi behöver också täcka informationsbehovet när det gäller den lokala och den centrala utbildningsplaneringen och planeringen på lång sikt. Vi har vidare behovet av data när det gäller kollektiv och individuell studieuppföljning och rådgivning och behovet av individdata och dataunderlag för statistikframställning för olika ändamål, inte minst från statsmakternas sida. Det var meningen att det begränsade registreringssystemet i slutet av höstterminen 1970 skulle kunna ge oss uppgifter om antalet studerande och studieresultaten inom olika utbildningslinjer och de studerandes faktiska studiegång. Det är det resultatet som presenterades i dag med den något underliga tolkning som herr Löwbeer givit det; jag skall be att få återkomma till detta senare. Jag kanske skall säga ett par ord varför jag inte är lika optimistisk som statsrådet Moberg när det gäller AROS II:s framtid. Det är konstigt att man i denna utomordentligt viktiga och centrala fråga tillsätter arbetsgrupp på arbetsgrupp utan att egentligen säga att här är medel, här är en sak som måste lösas, här måste skaffas fram tillräckligt med expertis. Jag tog reda på vilka personer som sitter i denna projektgrupp i Uppsala. Den som var heltidsanställd och kunde anses vara dataexpert har lämnat det hela och ingen ny är utsedd. En av de andra experterna är sjukskriven sedan ett halvår. Han var anställd på halvtid och efter vad jag förstår återstår en enda dataexpert plus i övrigt representanter för universitetskanslersämbetet och Uppsala universitet samt en kontaktman med UDAC, det andra systemet. Kan det vara realistiskt att tro att man med en sådan grupp, utan tillgång till dataexpertis tillnärmelsevis i den grad som skulle behövas, skall kunna lösa problemet om hela den framtida registreringen vid våra universitet? Jag tycker att detta är orimligt. Och när nu målen för AROS-arbetet har lagts fram, vill jag till statsrådet Moberg ställa frågan: Har man från departementets sida gått igenom sammansättningen av samarbetsgruppen och projektgruppen, och anser man att den är tillfredsställande? Dessutom har tydligen arbetsintensiteten — och här är jag något mera osäker på mina yttranden, och jag vill gärna ha saken belyst av statsrådet Moberg — inte varit särskilt intensiv detta halvår. Man sade bl.a. att man i det inledande arbetet skulle redovisa en rapport vecka 35 1971. Ja, den rapporten finns — den kom något senare — men endast i ett fåtal exemplar. Universitetskanslersämbetet framhåller att den här rapporten skall vara utgångspunkten när det gäller att kartlägga uppgiftsbehovet från lokalt och centralt håll i syfte att fastställa ambitionsnivån. När sedan denna är fastslagen skall man utforma en arbetsplan avseende främst utvecklingsarbetet vid universitetet i Uppsala, 1971 73. Jag vill då ställa en fråga till statsrådet Moberg med anledning av den tidsplanering som i somras lades fram om probleminventering och som låt vara i en ganska mager rapport dock är gjord. Är fastställandet av ambitionsnivån klart och är arbetsplanen för det samtida arbetet fastlagd? Den skulle nämligen enligt tidsplanen fastläggas under september—oktober 1971. Jag har icke kunnat få reda på att något sådant skulle finnas. Det heter för resten: Fastställs I november 1971. Detta är av väsentlig betydelse. Finns planen för AROS II eller är AROS II ytterligare en av dessa grupper som arbetar på universitetskanslersämbetet, i skolöverstyrelsen och även i departementet, men där man egentligen i praktiken inte har någon möjlighet att få fram ett effektivt resultat? Det roade mig att i det sammanhanget försöka fundera ut vilka problem som universiteten egentligen har när det gäller registreringen.

Slutligen skall tentamensresultatet överlämnas till studenten. Detta görs i dag mestadels för hand av människor som är utbildade för betydligt mera avancerade uppgifter än att sitta och sköta sådana här kortlekar och sifferlekar, utplaceringar på olika lokaler, göra kompletteringar om kurserna osv. Jag vore tacksam att få en något fylligare redogörelse från statsrådet om hur det här kommer att fungera. Men sedan — och det är kanske det intressanta — har vi haft den s.k. RISK-gruppen och här kommer en konkret fråga till statsrådet Moberg: Vad beror det på att alla anslag plötsligt skars ned, så att RISK-gruppen slutade att arbeta? Man såg inga möjligheter att fortsätta sitt arbete. RISK var nämligen en arbetsgrupp som var tillsatt av institutionskollegiet vid statistiska institutionen i Uppsala med uppgift att utarbeta och efter godkännande genomföra ett system som skulle täcka just de här kraven från den lokala nivån. Från början — år 1969 sattes detta i gång — var man från universitetskanslersämbetets och departementets sida ganska generös. Man gav gruppen 20 000 kronor och också tillstånd att använda datortid. Just detta krav när det gäller studievägledning innebar att man måste få tillgång till en lokal och individuell uppföljning av studieresultat, tentamina osv. I dag fungerar inte RISK-gruppen, men vad som fungerar är att de studievägledare som Anders Wijkman talade om sitter och bläddrar i registreringskort på våra universitet och i bästa fall söker hitta en och annan studerande för vilken deras praktiska rådgivning skulle kunna fungera.

De uppgifter jag har fått tyder på att man genom RISK s studier och uppdatering skulle kunna få resultat som inte vore särskilt angenäma för dem som med sådan kraft har drivit igenom PUKAS-systemet. Jag vill ställa en fråga till statsrådet Moberg beträffande det stora material som RISK har. RISK drevs förut på tre institutioner: den företagsekonomiska, den nationalekonomiska och den statistiska institutionen. I och med att anslagen upphörde har den nationalekonomiska institutionen backat ut, vilket är beklagligt eftersom utbildningslinje nr 6 hade varit intressant att följa. Men den företagsekonomiska och den statistiska institutionen har fortfarande materialet, och när det finns 1 000 elever i en nybörjarårskurs är det ganska tillfredsställande att man åtminstone kan sköta registreringen på detta sätt. Nu håller Uppsala universitet på att få en helt ny datamaskin i IBM 370-erien. Detta innebär att hela det stora programarbete man gjort i vad gäller de studerande vid de här institutionerna inte går att använda utan en viss konvertering. Jag vill fråga: Kommer medel att ställas till förfogande så att åtminstone de data som RISK-gruppen har arbetat fram kan användas när den nya datamaskinen tas i bruk? Annars är detta bara, som jag ser det, ett exempel på bortkastad tid, på goda försök från dem som arbetat med det, men totalt utan värde för den framtida administrationen och registreringen vid våra universitet. Det gör, herr talman, att jag ställer mig ytterligt skeptisk till den positiva aning som ligger i statsrådets svar på herr Nygrens interpellation.

Herr talman! De här synpunkterna på registreringssystemets teknik när det gäller PUKAS-studenterna kan kanske vara av intresse, men de får väl ändå sägas vara en smula marginella när PUKAS-systemet är på väg att kapsejsa. Jag hade en interpellationsdebatt i våras med statsrådet Moberg där jag framhöll att enligt min mening var PUKAS just på väg att kapsejsa. Jag pekade på genomströmningshastigheten, där resultatet blev att mindre än hälften av de studerande klarade sig på två terminer. Jag pekade på att de fasta studiegångarna inte hade lyckats göra studenternas ämnesval mera yrkesinriktat, eftersom andelen studenter som valde s.k. särskild utbildningslinje var högre än beräknat och i stigande. Jag pekade på den oförutsedda tolkningen ute på lärosätena av avstängningsbestämmelsen, som hade lett till att nästan inga studenter blev utspärrade. Jag pekade på att den avsedda kostnadsminskningen av de här skälen hade uteblivit. De här påpekandena föranledde statsrådet Moberg till två synpunkter. Den första var att det här var fråga om ”igångsättningssvårigheter”, som senare skulle försvinna och att det därför var för tidigt att göra en utvärdering. Den andra synpunkten var att igångsättningssvårigheterna hade blivit värre än vad de behövde bli på grund av det krypskytte som hade bedrivits av studenter och lärare ute på universiteten. Herr talman! När vi nu har fakta på bordet för ytterligare två terminer och när dessa fakta visar att den beskrivning i fråga om studieresultat, linjeval och utspärrning som jag gav i våras stämmer med verkligheten, så vill jag ställa två frågor till statsrådet. Den första frågan är: Anser statsrådet fortfarande att det faktum att PUKAS inte har nått den avsedda effekten beror på ”igångsättningssvårigheter”, som har förstärkts av ett sådant här krypskytte ute på lärosätena, eller anser statsrådet i dag att man kan säga att PUKAS inte har lyckats? Min andra fråga är denna: Om statsrådet Moberg nu inte anser att man ännu på det tredje året kan tala om ”igångsättningsvårigheter”, utan att det finns verkliga problem på det här området, vilka modifieringar av PUKAS-systemet vill statsrådet då vidta för att förbättra läget vid universiteten?

Herr talman! Jag har räknat till ett 30-tal specifika frågor, och jag skall försöka svara på några av dem. Låt mig då först svara herr Hermansson i Stockholm. Jag beklagar att jag uppenbarligen har tolkat frågan på ett helt annat sätt än den skulle tolkas. Anledningen till att jag tog med den här var att formuleringen, avstängning från undervisningen vid hög läroanstalt, har hänförts i så hög grad till just debatten om avstängningsreglerna vid de filosofiska fakulteterna. Den har diskuterats ofta i samband med frågan hur personer med handikapp av olika slag skulle klara sig. Därför gav jag i interpellationssvaret några synpunkter på detta; de finns i tredje stycket från slutet på s. 3. Jag anser mig från den utgångspunkten ha besvarat herr Hermanssons fråga. Jag vill gärna, herr talman, säga ett ord om den fråga herr Hermansson egentligen ville ha svar på. Det gäller de konsekvenser som de nuvarande hälsobestämmelserna vid lärarhögskolorna olyckligtvis då och då får för de intagna. Det är så att det finns vissa ganska hårda bestämmelser om framför allt synoch hörselegenskaper hos blivande lärare. Man antas ofta med en preliminär uppgift om hälsotillståndet. Somliga upptäcker först Nr 151 när de genomgår den definitiva Hälsonndersökitingen; sedan 86 börjat sina Torsdagen den studier, att de har ett syneller hörselhandikapp som de inte känt till 16 december 1971 men som den hårda bestämmelsen, i skolöverstyrelsens tolkning av den, — leder till sådana beklagliga situationer som här nämndes exempel på och Ang. undervisningen som medför att de måste sluta. vid universiteten Vi har haft åtskilliga överklagningar i sådana här frågor, och jag har nästan i alla fall försökt att tillgodose de handikappades önskemål. Jag har bedömt det som en personlig situation, och dessutom har jag den uppfattningen att de nuvarande bestämmelserna är föråldrade.

Låt mig så gå över till den egentliga debatten, den som gäller systemet vid de filosofiska fakulteterna, 1969 års studieordning.

Till herr Nygren vill jag säga att den försöksverksamhet jag åsyftar bedrivs, som även framgick av fru Sundbergs inlägg, i Uppsala. När den försöksverksamheten kan vara färdig för en utprövning som i sin tur kan leda till förslag från kanslersämbetets sida kan jag för dagen inte ge någon uppgift om. Min förhoppning är, inte minst mot bakgrund av den analys kanslersämbetets gör i sin senaste rapport om det sätt varpå systemet fungerar, att förslaget till detta system skall komma relativt snart.

Fru Sundbergs inlägg var till en början, som jag uppfattade det, i och för sig mycket välgörande.

Jag tillhör dem som beklagar att den registreringsapparaten ännu inte är uppbyggd. Redan i slutet av 1950-talet tog vi, i samband med att man 189 införde den s.k. automatiken, upp frågan om att åstadkomma ett effektivare registreringssystem än det som den gången fanns.

Det ser jag ytterst som orsaken till att arbetet gått så oerhört långsamt under de snart 15 år man försökt komma fram till ett acceptabelt system men ännu inte lyckats. I och för sig lyssnade jag sedan med stort intresse till fru Sundbergs beskrivning av vad hon fått ut om h2r de olika arbetsgrupperna arbetar och vilka resultat de nått fram till. Jag blev något förvånad, kanske också en aning betänksam, när fru Sundberg här begärde svar av mig på frågor som fru Sundberg vet att jag inte kan — och inte bör kunna — besvara. Frågorna gällde hur långt kanslersämbetet och dess arbetsgrupper har kommit. Men, fru Sundberg, det är inte praxis vare sig i det här huset eller i kanslihuset att under pågående arbete mer eller mindre inkvisitoriskt — eller hur man nu vill uttrycka det — begära lägesrapporter och utvärderingar i förväg. Ty det är ju det Ni begär. Ni vet lika väl som jag att vi med det här husets instämmande och kanske också pådrivande i huvudsak har decentraliserat aktiviteterna i universitetssystemet. På den punkten har vi låtit kanslersämbetet på ett allmänt uppdrag agera efter bästa förstånd i samråd med universitetsförvaltningen och institutionerna. Jag ser ingen anledning att i dag föra de frågor om tekniska detaljer, som fru Sundberg ställde till mig, vidare till kanslersämbetet för att få en rapport. Det skulle bara vara att göra ont värre. Jag har förtroende för kanslersämbetet och för dess arbete, och jag utgår från att man där genomför sitt utredningsarbete i detta fall på bästa möjliga och snabbast möjliga sätt.

Det är en oerhört obehaglig insinuation. Jag kommer att närmare studera protokollet på den punkten. Vidare föranleder de allmänna bekymmer som fru Sundberg uttryckte för arbetskapaciteten och arbetsintensiteten hos arbetsgrupperna ett allmänt samtal med kanslern om den saken, och jag skall gärna vid ett senare tillfälle på en i förväg ställd fråga eller interpellation redovisa den allmänna bilden. Men det är helt orimligt att till det ansvariga statsrådet ställa frågor om detaljer, som ämbetsverket självt ännu inte har tagit ställning till. För att inget missförstånd skall uppstå upprepar jag, att jag är bekymrad för att vi inte har kommit längre. Som jag svarat herr Nygren hyser jag dock förhoppningar om att vi skall nå resultat.

Ang. undervisningen Så var det herr Wijkmans många frågor. Jag räknade först till åtta i en Vid universiteten omgång, och sedan fick jag tio till. Jag skall försöka att i någon mån kommentera de tio sista frågorna. Låt mig då först säga att om jag fattade de tio sist formulerade frågorna rätt, så var de delvis av den karaktären att de inte har något egentligt samband med frågan om de fasta studiegångarna.

Måttet utformas så att det är tillämpbart på en majoritet av de studerande. Det mått vi nu använder har tillämpats ända sedan 1953 års studieordning för de filosofiska fakulteterna genomfördes. Det har ständigt pågått diskussion om huruvida detta är vettiga metoder att mäta standard, vettiga metoder att bedöma om studieresultaten i ett ämne på en ort är acceptabla eller ej. Mig veterligt har ännu ingen kunnat ange ett alternativ till dessa praktiskt användbara och nödvändiga värderingsinstrument och normer. Den dag vi får ett förslag till en ny värderingsnorm som är användbar för alla eller flertalet ämnen, den dagen är jag beredd att mycket noga pröva det. Det har i en rad länder gjorts försök att finna nya former. Men ännu har ingen i något land föreslagit ett alternativ som är användbart — jag förutsätter, herr Wijkman och herr Molin, att ni inte vill ha en sådan situation att man helt är utlämnad åt institutionsprefektens godtycke. Någon form av normer måste vi ha, och de normer som i dag gäller är de enda vi hittills funnit praktiskt användbara. Visst är de i många situationer grova och visst kan de diskuteras. Men kom med ett alternativ! Politik gäller att välja mellan olika alternativ; det gäller inte bara att kritisera. Mer skall jag inte säga om standarddiskussionen. I och för sig kunde den föranleda några timmars debatt, men jag skall inte säga mer i det ämnet; det har i och för sig inte med 1969 års studieordning att göra. Ett par andra av herr Wijkmans frågor: Vad är det som motiverar avstängningen? Jag tror han sade: Exakt vilken funktion fyller avspärrningsreglerna? Jag förmodar att herr Wijkman åsyftar avstängningsbestämmelserna. Herr Wijkman gav delvis själv svaret i sitt inlägg i interpellationsdebatten.

1965 hade man bestämt sig för att när man ändå var ense om att hålla de fria fakulteterna öppna även fortsättningsvis borde man av ekonomiska, men även i hög grad av studiesociala skäl införa någon form av styrning. Då införde man de 17 utbildningslinjerna och systemet att ställa vissa krav på prestationer från studenterna. Man var så generös att man sade att först när du har tagit 50 procent längre tid på dig än normalt griper samhället in i utbildningsnämndens skepnad och ställer dig inför frågan: Är du inne på rätt väg, är det lämpligt att du fortsätter? — Och om svaret på frågan efter den debatten och den diskussionen mellan nämnden och den enskilde studenten ur nämndens synpunkt var ja, skulle studenten kunna fortsätta. Var svaret: Nej, du är inne på fel väg, skulle studenten inte få fortsätta. Funktionen hos dessa krav är alltså att bidra till en viss stabilitet och styrning i systemet men också att efter tre terminer och senare ge en form av mycket handgriplig uppsökande studievägledning och studiebedömning. Jag ser inte att det finns anledning för samhället att avstå från den prövningen av den enskildes situation. Sedan ställde herr Wijkman några andra frågor, som gäller det stora bortfallet. Han lämnade som exempel uppgiften att det efter två läsår är 22 procent av de heltidsstuderande som klarar 80 poäng och ställde frågan om det är ett tillräckligt gott resultat.

Om det är en sådan tolkning av normen som ligger bakom frågan vill jag till att börja med fastslå att det är en logisk lapsus att dra den slutsatsen. Man kan nämligen mycket enkelt konstatera att den här normens tillämpning på två års studier i extremfallet innebär att den kan vara acceptabel för vartdera året men att det totala resultatet efter två år kan ligga under 40 procent. I och för sig är 22 procent ett lågt procenttal för 80 poäng på fyra terminer. Emellertid är bilden som ges i kanslersämbetets rapport något ljusare om man studerar tabellerna vidare. Av den tabell, som herr Wijkman hade läst, framgår att hälften av eleverna på två år har klarat ca 60 poäng eller mera. Intressant är att resultatet vid de små filialerna och i Umeå genomsnittligt sett ligger högre än i de stora, äldre filosofiska fakulteterna. Men jag är liksom herr Wijkman inte nöjd med det resultatet.

Det är en del i bilden av studieresultaten som är mycket påfallande, att resultaten är så ojämna inom samma ämne på olika orter.

Om det var innebörden i herr Wijkmans påpekande, bestrider jag riktigheten av det. Gå, herr Wijkman, till vilket annat europeiskt land som helst och studera där hur yrkesinriktade olika ämnen och ämneskombinationer vid de filosofiska fakulteterna är!

Det var ett stort steg mot närmande till arbetsmarknaden som våra filosofiska fakulteter tog och som — jag upprepar det — veterligen inget annat europeiskt lands filosofiska fakulteter tagit i ens tillnärmelsevis lika stor omfattning. Jag har gett några exempel på vad som där har skett. Låt mig tillägga följande.

Men detta är en väg som inte är särskilt lätt att gå — några mycket snabba resultat tror jag inte på; det visar all erfarenhet. Jag är dock uppriktigt sagt inte lika skräckslagen som uppenbarligen herr Wijkman och några av hans själsfränder inför tanken att vi nu under 1970-talet får ett snabbt ökande antal ungdomar som har en utbildning vid filosofisk fakultet i bagaget när de ger sig ut på arbetsmarknaden. Jag tror inte att det här landet är så litet utvecklingsbart att det inte skall kunna ta hand om alla utbildade och ge vettig sysselsättning åt dessa10—15 procent av ungdomsgenerationen i 25—30-årsåldern. All erfarenhet visar att det inte är de unga med god utbildning som ställs inför de svåra problemen för den enskilde till följd av strukturomvandlingen, utan att det är de äldre, de med dålig utbildning som får svårigheterna. Men självfallet finns det anledning att energiskt driva den verksamhet vidare som går ut på att ytterligare yrkesinrikta utbildningen inom de ämnen som finns och i nya ämnen vid de filosofiska fakulteterna. Slutligen frågade herr Wijkman, och även herr Molin, när jag finner det möjligt att göra en mer slutlig utvärdering av 1969 års studieordning. Jag kan, herr talman, inte underlåta att svara till en början ungefär så som jag svarade herr Molin vid vår lilla kontrovers i våras. Är det, herr Wijkman och herr Molin, realistiskt att tala om en definitiv utvärdering av ett system innan den förste PUKAS-kandidaten har producerats? Det sker inte förrän till våren då vi får den första gruppen av ungdomar som har sina 120 poäng. Sedan tar det ytterligare ett eller två år innan hela den första intagningsgenerationen kan bedömas. Jag kan med den träning jag en gång i tiden försökte skaffa mig i den här samhällsvetenskapliga metodiken inte begripa hur man på allvar skall göra utvärderingen av systemet i dess helhet innan man sett de första produkterna av systemet, vilket kommer att dröja ytterligare en tid. Sedan är det självklart att det finns anledning att i detaljer göra förändringar och systemet är så konstruerat att successiva justeringar sker. Jag har givit exempel därpå i själva interpellationssvaret. Men jag kan inte underlåta att till slut beröra en fråga i det här sammanhanget. Delvis kan den sägas vara ny med hänsyn till den debatt om de fria fakulteternas framtid som ägt rum den senaste månaden. Herr Wijkman har uppenbarligen inte tagit särskilt djupt intryck av den debatten, när han i sitt inlägg säger att vi skall avskaffa avstängningsprövningen. Hur är situationen i dag allmänt sett? Jo, den utmärkes av att våra utbildningsexperter och utbildningspolitiker i ökad omfattning börjar resonera om en hårdare styrning av universitetssystemet, vilket uppenbarligen i hög grad måste gälla de fria fakulteterna. SACO och andra har redan talat om att vi måste införa spärr vid dem. I och för sig finns i dag en del argument för spärr vid de fria fakulteterna, vilka inte fanns när riksdagen senast prövade den frågan 1965. Till dessa kan man räkna vuxenutbildningsproblematiken och en del andra ting. Men vad betyder en spärr när det gäller de fria fakulteterna? Betyder inte detta, hur än spärren i detalj utformas, att vi måste få en ännu hårdare kontroll? Det är väl ganska orimligt att tänka sig att man först skall hindra personer, som i dag kan komma in vid filosofisk fakultet, att komma in, och sedan enligt herr Wijkman minska kraven på de lyckliga som kommer in. Är det herr Wijkmans ideal? Jag finner anledning att ställa den frågan i en diskussion om utvärderingen av avstängningssystemet.

Det strider enligt min mening mot varje rimlig planering av verksamheten på det här området.
Herr talman! Eftersom den fråga jag ställt faller utanför ramen för den övriga diskussionen är det bäst att ta den först. Den avstängning av en student som jag relaterade förut anser jag mycket upprörande. Den visar en mycket fördomsfull inställning mot de handikappade — om nu den inställningen finns i anvisningarna eller i deras tillämpning eller kanske i bådadera. I det här fallet hade inte heller någon preliminär antagning ägt rum av eleven i fråga och man sedan upptäckte hans handikapp, utan han hade i god tid gett intagningsnämnden besked om sin fysiska status. Därefter förflöt lång tid och till sist hamnade läkarintyget på skolöverläkarens bord. Denne inskred då och åstadkom den här avstängningen från undervisningen. Nu säger statsrådet Moberg, och det noterar jag med tillfredsställelse, att han anser att de nuvarande bestämmelserna är både föråldrade och mycket hårda. Nya anvisningar skall utarbetas, säger han. De har tydligen inte kommit till departementet ännu, men de är bekanta exempelvis för Svensk Handikapptidskrift, som har återgivit det väsentliga ur dem i ett av tidningens senaste nummer. Man är av den åsikten att de s.k. nya anvisningarna går i precis samma gamla spår som de som fortfarande gäller. Jag vill i det sammanhanget vädja till statsrådet Moberg att han ser till att de anvisningar, som så småningom kommer att ersätta de nuvarande föråldrade, utformas så att de motsvarar en modern syn. Det gör tydligen varken de nuvarande eller de föreslagna. Jag vill till sist bara göra den reflexionen att den allmänna sektorn och de samhällsägda företagen bör gå i spetsen när det gäller att anpassa sina arbetsformer till de handikappade. Något besvär måste samhället rimligen ta på sig för förmånen att få utnyttja de handikappades arbetsinsatser.

Herr talman! Jag skall försöka begränsa mitt inlägg så mycket det går. Jag tackar statsrådet Moberg för det mycket omfattande svaret på mina frågor. Det var välgörande att få lyssna till många av de synpunkter han framförde. Vi har tydligen trots allt upptäckt ungefär samma problem och ser med ett visst allvar på dem. Statsrådet Moberg säger att det vore orimligt att utvärdera en reform efter så kort tid, när vi ännu inte har sett en enda PUKAS-student ute ur studieordningen. På det vill jag svara att de nymodigheter som beslutades 1969, avstängningen och de fasta studiegångarna, kan vi redan nu utan tvekan utvärdera. När vi vet att systemet med avstängning inte har fungerat, att det har stulit resurser från studievägledarna — det instämde statsrådet Moberg i — tycker jag det finns alla skäl att se över avstängningsreglerna. Jag anser att man noga skall studera vad rektorsämbetena och SFS har sagt samt vad ett otal intervjuade studenter och lärare vid universiteten i den allmänna kårdebatten kontinuerligt har sagt de senaste åren, nämligen att avstängningsprövningen inte fyller de funktioner som statsrådet uppenbarligen tror att de fyller. Det är en handgriplig uppsökande verksamhet, sade statsrådet. Men den är ju inte till någon hjälp, därför att flertalet studenter har fått problem i sina studier långt tidigare än vid avstängningstillfället, och då är det för sent att gripa in. Jag har ingen som helst negativ inställning till att förbättra registreringssystemet, det hoppas jag framgick av mitt första inlägg. Jag tror tvärtom att det är mycket väsentligt att få ett fungerande registreringssystem. Får man inte det behövs det ytterligare hundratals studievägledare för att få det hela att fungera, och det har vi knappast råd med. Avstängningsprövningen fyller, såvitt jag kan förstå, ingen som helst funktion i dagens läge. Vi vet att det är relativt få som har prövats och som man över huvud taget har fått kontakt med. De andra har försvunnit på ett tidigare stadium. I Stockholm och Umeå har man inte spärrat ut eller avstängt — för att använda det ordet — en enda person, i Göteborg är det 4, i Linköping 23 och i Lund 43 stycken. Det säger ju någonting om systemets sätt att fungera. Studievägledarna som får anses mycket väl känna det här från fältet säger i uttalanden och i intervju efter intervju att detta icke hjälper studenterna. Där menar jag att det går att göra en utvärdering. När det gäller de fasta studiegångarna sade inte jag att de har försämrat arbetsmarknadsanpassningen. Om jag sade så var det en felsägning. De har emellertid inte mycket förbättrat den. Däremot tycker jag att statsrådets inlägg tydde på att vi för framtiden kan få en mycket kraftigare markering av kontakten med avnämarna. Statsrådet säger att trögheten varit större hos avnämarna än hos samhället. Det vill jag bestrida, men det finns väl ingen anledning att ta en debatt om just den detaljen. Alla de kontakter som jag främst som studentpolitiker har haft med avnämare framför allt inom näringslivet har tytt på att de inte uppfattat utbildningsmyndigheterna som särskilt angelägna att få råd om och synpunkter på utbildningens utformning förrän under den absolut allra senaste tiden. Här har vi en eftersläpning. Jag vill upprepa detta. Vi kommer ju fram till dess att vi får de bättre yrkesinriktade utbildningarna, som förhoppningsvis skall kunna ge vettiga och rimliga jobb åt merparten studenter, att examinera ut tusentals studenter varje år, som enligt mitt sätt att se har en klart otillfredsställande kombination i bagaget. När man dessutom kallar linjerna för fasta inbillar man väldigt många av dessa studenter att detta är så att säga skräddarsydda paket som bör ge en rimlig chans att komma ut på marknaden. Jag tycker det är tillfredsställande att statsrådet så klart betonar nödvändigheten av att bygga ut de yrkesinriktade utbildningarna och söka kontakter med avnämarna på olika håll i landet för att få positiva förslag. Vi skall självfallet från alla partier försöka hjälpa till i det sökandet. Jag är absolut inte skräckslagen inför tanken att få ut en massa akademiker. Det är en utomordentlig sak att vi höjer utbildningsnivån i vårt samhälle, men det gäller att ha sörjt för dessa akademiker i andra änden, när de kommer ut från universiteten. Det anser jag inte att vi hittills har gjort i tillfredsställande omfattning. Den stora sysselsättningsproblematik som finns inom denna grupp och som är ett nytt problem och icke, såvitt jag kan se, beroende på konjunkturen varslar om att vi kan få betydande problem som inte kan lösas med vanliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Låt mig till sist ta upp kvalitetsfrågorna. Statsrådet sade att de inte har Nr 151 något egentligt samband med systemet med de fasta studiegångarna. Det Torsdagen den vill jag klart bestrida. Kvalitetsfrågorna — hur man än mäter — har 16 december 1971 självfallet ett samband med hur organisationen av studierna är uppbyggd8.. — — — Den standardmätning vi har i dag är inte ny, säger statsrådet. Men det nya Ang. undervisningen är ju att vi har avstängningsprövning och att vi har sagt att studenterna Vid universiteten skall klara ett visst antal poäng för att kunna gå igenom i en viss normalstudietakt. Där har vi en koppling med studiemedelssystemet. Om nu, vilket vi sett, studietiderna blir längre och längre och det blir svårare och svårare att klara av normalstudietiden och UKÄ säger att man då får se över studieplanerna, måste det rimligtvis innebära att man skall skära ned stoffet för att bättre kunna öka genomströmningstakten. Då menar jag att det finns en utomordentligt klar koppling med kvaliteten. Då säger statsrådet: Kom med ett alternativ. Ja, ett alternativ är att vi ser över hela den här språkfrågan och att vi på ett bättre sätt ger institutionerna möjlighet att variera uppläggningen av studierna tidsmässigt, så att de även kan få medel till undervisningen av dem som inte fyller dessa normer. Herr talman! Det är sent på kvällen, så jag skall begränsa mig till detta. Det finns naturligtvis mycket mer att säga.
Herr talman! Jag skall begränsa mig ännu mycket mera. Låt mig bara säga till statsrådet Moberg att det var för mig roligt att höra hans svar, och jag vill tacka för det. Om vi har åstadkommit att statsrådet Moberg tar Kontakt med universitetskanslersämbetet och noga diskuterar dessa frågor, tror jag att det kan bidra till det som tydligen både statsrådet Moberg och jag mycket gärna vill se inom en rimlig framtid, nämligen ett effektivt fungerande registreringssystem såväl på institutionsnivå som mera centralt. Statsrådet Moberg uppfattade vad jag sade som en insinuation, och jag vill utan vidare erkänna att det kan tas som en sådan, eftersom jag inte har kunnat hitta något skäl varför RISK-gruppen icke har fått medel så att den kan fortsätta sitt arbete. I stället startar man inom den matematiska institutionen vad jag skulle vilja karaktärisera som en parallellgrupp. Det är ganska självklart att man där ställer sig frågan: Vad kan skälet vara? Kan det vara att resultatet icke har varit för departementet eller för universitetskanslersämbetet behagligt? Jag vill också kommentera statsrådet Mobergs uttalande att jag hade gått emot praxis när jag begärde en lägesrapport, men jag tycker inte det eftersom detta är en för hela universitetsutbildningen så oerhört central fråga där medelsanvisningen sker genom statsrådets försorg. Man måste ha rätt att här i riksdagen ställa frågan hur det har gått med det här, vad det blir av det och i vilket läge det befinner sig. Jag vill konstatera att man hade begärt 200 000 kronor. Man fick 150 000 kronor. Jag vill bara hoppas att det inte innebär en försämring kvalitativt. Herr talman! Jag har här inte nämnt någonting om att orsaken till att jag kanske över huvud taget intresserade mig för den här frågan var mitt 197 arbete i studiemedelsutredningen, där vi i någon mån kommer att beakta de här problemen. Herr talman! Jag har en känsla av att majoriteten av kammarens närvarande ledamöter, inklusive herr statsrådet, helst skulle vilja höra mig frambringa en önskan om en god natt.
Herr talman! Jag skall bara beröra de frågor som direkt knyter an till interpellationen, och jag tar alltså inte upp arbetsmarknadsfrågorna, kvalitetsproblematiken och spärrarna. Beträffande avstängningen finns det väl ändå anledning att säga att den dels medför ett omfattande administrativt krångel, dels ett rätt betydande obehag, och jag tror att det i båda fallen rör sig om onödiga nackdelar. Krånglet är onödigt, därför att effekten av den krångliga administrationen inte har blivit den avsedda. Statsrådet framhöll att när man får hålla på 50 procent längre tid än normalt är det en generös regel. Men massor med studenter, och den alldeles övervägande delen av de studenter som har hållit på längre tid än 50 procent över normalstudietiden, är ju kvar vid universiteten och har icke blivit avstängda. Det är väl självklart att det för den enskilde som blir utsatt för avstängningsapparatens rannsakningsprocedur är ganska obehagligt. Jag menar alltså att det är ett onödigt obehag och ett onödigt krångel. Den typen av administration, den typen av samhällets prövning, som herr statsrådet Moberg talade om, kan man avstå ifrån eftersom den är ineffektiv. Beträffande yrkesanpassningen tyckte jag att det var glädjande att höra att man skulle överväga flera ämnesvarianter, men problemet är ju det att de nuvarande utbildningslinjerna har kommit att skymma de gamla yrkesexamina som man hade. Ta till exempel pol.mag.-examen, som ju var en yrkesutbildningslinje för förvaltning, framför allt den offentliga förvaltningen. Sedan sade statsrådet detsamma som i våras, nämligen att de första PUKAS-studenterna kommer ut i vår, att man skall vänta med en prövning till dess och att detta är ett exempel på samhällsvetenskaplig skolning. Ja, herr Moberg, i modern samhällsvetenskaplig metodik ingår också att lära sig att göra förutsägelser, och här har vi ett material på vilket man kan göra säkra förutsägelser. Jag är inte rädd för att man i vår skall säga att jag har fel i vad jag säger nu och att jag hade fel i interpellationsdebatten i våras. Vi kan redan nu med säkerhet säga: Det kommer inte att gå som man tänkte sig i fråga om studieresultat och studiehastighet. Bara hälften kommer att klara sig. Det kommer inte att gå som man hade tänkt sig beträffande kostnadsbegränsning och i fråga om val av utbildningslinjer i yrkessyfte. Jag tror alltså att det finns ett utomordentligt starkt underlag för att säga att PUKAS i allt väsentligt har misslyckats på de punkter där den överväldigande majoriteten av sakkunniga 1968 sade att det skulle misslyckas. Jag tycker med hänsyn till att detta är så pass uppenbart att det är ledsamt att man inte kan erkänna att det är fråga om ett misslyckande. Jag förstår att regeringen Palmes anspråksnivå i fråga om framgångar är ganska låg, men jag tycker alltså att detta misslyckande är så uppenbart att statsrådet Moberg borde medge att denna reform har gått på sned.

Herr talman! Om riksdagen skall övergå till den form av vägtrafikbeskattning, som innebär att en skatt utgår i relation till körd vägsträcka — och det har riksdagen vid flera tillfällen antytt att den vill göra — och om det bedöms lämpligt att denna nya skattereform skall kunna tillämpas fr.o.m. år 1974, måste det principbeslut fattas nu som finansministern begär i propositionen 153. I bilskatteutredningen, på vars begäran finansministern nu avkräver riksdagen ett ställningstagande till en viss beskattningsprincip, har folkpartiet företrätts av framlidne riksdagsmannen Gösta Sterne, som deltagit i utredningens beslut att förorda en övergång till denna nya skatteform som allmänt kallas kilometerskatt. Under den korta tid som jag — efter herr Sternes bortgång — har tillhört utredningen har jag inte funnit några skäl att inta en annan ståndpunkt än han gjorde, och därför har jag tillsammans med samtliga övriga parlamentariska ledamöter av utredningen satt mitt namn under de yttranden av den 22 juni och den 25 augusti som utredningen avgav till finansministern. Därmed har jag alltså bundit mig för principen liksom utredningens övriga ledamöter. År 1974 träder en del andra författningar på bilismens område i kraft — jag tänker i första hand på det nya bilregistret — och det synes därför ändamålsenligt och lämpligt att bestämmelser om den nya kilometerskatten kan börja tillämpas vid samma tidpunkt. Av det skälet finner jag det rimligt att riksdagen tillmötesgår finansministerns begäran om ett omedelbart beslut i principfrågan. Jag tillstyrker alltså ett bifall till propositionen på de grunder som skatteutskottet har anfört. Eftersom ingen av de oroade motionärerna har gett sig till känna, kan jag avstå från att ytterligare argumentera i den delen. Men, herr talman, jag vill gärna ta upp en annan fråga i anslutning till propositionen. Som framgår av redogörelsen på s. 9 har Kungl. Maj:t den 16 april i år godkänt ett dagen före ingånget avtal mellan kilometerskattenämnden och det statliga Svenska utvecklingsbolaget, vilket som bekant Statsföretag nu vill bli av med, eftersom det visat sig bli en dyrbar affär. I en annan proposition har redogörelse lämnats för den transaktionen och jag saknar anledning att i detta sammanhang beröra frågan om staten eller Statsföretag skall äga Utvecklingsbolaget. Det blir ju för övrigt skattebetalarna som under alla omständigheter får stå för det kalaset, eftersom ingen lönsamhet är i sikte. Men, herr talman, det avtal som jag nyss nämnde hör onekligen till dagens debatt om kilometerbeskattning. Det är ett avtal som går ut på att ett statligt organ har garanterat ett annat statligt organ att det skall finnas s.k. kilometerräknare tillgängliga under viss tid och till visst pris. Därutöver innehåller det stadganden om hur det ena organet skall betala viss royalty till det andra, och redogörelse lämnas även för vissa lånetransaktioner. I avtalet fastläggs en viss tidsplan, och den ena parten medges rätten att ta del av den andras bokföring. Vidare innehåller avtalet bestämmelser om uppsägning, skadestånd, marknadsföring och vitesbeslopp. Om parterna skulle råka i tvist stadgas — inte helt oväntat — att svensk lag skall tillämpas. Slutligen vill jag nämna att en särskild bestämmelse finns som ålägger staten att svara för de kostnader som uppstår om projektet av något skäl, t.ex. om riksdagen avvisar kilometerskatten, måste avvecklas. Utan tvivel ställs det höga krav på de kilometerräknare som detta avtal handlar om, vilket departementchefen klart understryker. Det är också fråga om en mycket komplicerad apparatur. Med hänsyn därtill och till att det enligt avtalstexten möjligen kan finnas anledning att räkna med komplikationer anser jag, att riksdagen borde ha fått en närmare redogörelse för avtalets innebörd av departementschefen eller genom utskottets försorg. I bakgrunden skymtar ett inte offentligt tillgängligt avtal mellan Utvecklingsbolaget och ett privat företag som har tillförsäkrats betydande krediter och garanterats visst ekonomiskt utbyte, vilket kanske i och för sig är naturligt. Jag vill, herr talman, understryka att jag inte har anledning att för närvarande anta att detta projekt kommer att visa sig ogenomförbart eller leda till kostnader väsentligt överstigande de beräknade. Men å andra sidan kan det inte uteslutas att nämnda avtal, som i viss mån kan sägas vara monopolistiskt, kan komma att leda till svårbemästrade problem och kostnader. Jag vill därför ställa frågan, om utskottets ärade herr ordförande är beredd att nu närmare orientera om ifrågavarande båda avtal.
Herr talman! Jag har inte deltagit i utskottets behandling av detta ärende på grund av sjukdom, men enligt vad jag har erfarit av utskottets sekreterare är det avtal som herr Levin talar om ett vanligt affärsavtal, som utskottet har tagit del av och granskat och inte funnit någon särskild anledning att påtala. Det är ingenting märkvärdigt i detta avtal.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
Herr talman! Efter herr Brandts inlägg står det klart, att vi alltså inte får någon redogörelse, som ger kammarens ledamöter en reell möjlighet att nu, innan principbeslutet fattats, bedöma de åtaganden som staten har gjort i de båda nämnda avtalen. Jag kan bara beklaga att riksdagens ledamöter därigenom förvägras en information, som kanske skulle ha påverkat beslutet. Därom kkan man dock inte ha någon bestämd mening i dag. Däremot synes det vara uppenbart att de som nu vägrar oss information får räkna med berättigad kritik, om hela detta projekt skulle visa sig bli ett nytt bakslag av typ Tjorven. Jag vill gärna tillägga att jag på basis av de erfarenheter jag hittills fått under min korta tid i utredningen inte har någon speciell anledning att misstänka något bakslag, även om jag givetvis inte vågar vara så optimistisk att jag tror på de kalkyler som officiellt har redovisats. Man får ändå en obehaglig känsla av att det är fråga om något slags manipulationer bakom riksdagens rygg, då det är så omöjligt att få besked om vilka åtaganden och risker som dessa avtal för statens del eventuellt rymmer. Med största sannolikhet har det ena, det hemliga, avtalet monopolkaraktär, och däri ligger kanske förklaringen till den stora tystnaden. Det sagda, herr talman, ändrar inte min uppfattning om att riksdagen bör säga ja till finansministern. Skälen för en övergång till kilometerskatt såsom ett nytt system för skatteuttag är synnerligen starka. Kilometerskatten är till sin natur flexibel och kan differentieras på många olika sätt. Dessutom torde den vara överlägsen varje annan typ av beskattning i den meningen, att den förverkligar det av riksdagen tidigare uttalade önskemålet om skattens anpassning till den faktiska utnyttjandefrekvensen.

Herr talman! I förslag till ny lag om förmånsrätt föreslog lagberedningen förra året med en mycket övertygande argumentering att skatterna skulle avföras från förmånsrättsordningen. Ett alldeles särskilt skäl härtill var att man därigenom skulle försöka åstadkomma likartade regler i det nordiska samarbetet på lagstiftningens område. Under remissbehandlingen fick förslaget ett synnerligen gott mottagande och tillstyrktes oreserverat av flera instanser. Det oaktat behölls förmånsrätten för skatter i den proposition som förelades höstriksdagen 1970. Anledningen härtill angavs i första rummet vara att kronofogdemyndigheterna hade avstyrkt reformen, och enligt chefen för justitiedepartementet måste särskilt stor vikt fästas vid vad kronofogdarna hade att säga. Att kronofogdarna i detta fall i viss mån var jäviga, därom nämndes givetvis ingenting. Moderaterna erinrade om att den principiella utgångspunkten för ifrågavarande lagstiftning varit, att alla fordringsägare skulle behandlas lika. I enlighet härmed borde skatteprivilegiet behållas endast om verkligt starka skäl talade för detta. Lagberedningen hade från denna utgångspunkt efter ingående överväganden funnit att sådana skäl inte var för handen. Förmånsrätten är numera av underordnad betydelse för det allmänna, och skatteprivilegiet innebär från de oprioriterade borgenärernas synpunkt en diskriminering som inte är sakligt grundad. Till samma uppfattning har de nordiska kommittéer som arbetat på reformering av konkurslagstiftningen kommit, och i Danmark har den danska kommitténs förslag genomförts och skatteprivilegiet redan slopats. Norge har genom provisorisk lagstiftning tagit ett stort steg i samma riktning, och man väntar att Finland så småningom skall gå samma väg. Flertalet remissinstanser anslöt sig till beredningens förslag att upphäva förmånsrätten för skatter. Men i den av riksdagen 1970 antagna lagen, som för samordning med jordabalken träder i kraft först den 1 januari 1972, finns alltså skatterna fortfarande medtagna såsom förmånsberättigade. Men inte nog med detta. Inom finansdepartementet har sedan en promemoria upprättats med förslag till förmånsrätt, som innebär en högst väsentlig utvidgning av denna för skatter och allmänna avgifter. Denna utvidgning strider mot de förutsättningar som låg till grund för riksdagens principbeslut förra året. Bl.a. utsträcks enligt förslaget området för förmånsberättigade skatter och avgifter. Vidare föreslås den utvidgningen att även skatter, som vid konkursutbrottet ännu inte debiterats, skall omfattas av förmånsrätten. Dessutom skall skattefordringar, som är äldre än två år, erhålla förmånsrätt och denna förmånsrätt föreslås utsträckt till fem år. Möjlighet föreligger vidare enligt 2 § i den föreslagna lagen att göra gällande förmånsrätt hos annan än den skatteller avgiftsskyldige. Inte på något sätt har i propositionen belysts hur andra borgenärer än det allmänna kommer att drabbas av detta väsentligt utvidgade skatteprivilegium. De problem som är förenade med ett skatteprivilegium redan enligt nu gällande rätt har belysts under de senaste årens många konkursfall och visat att indrivningsmyndigheterna inte minst på grund av förmånsrätten uppskjutit sitt ingripande till en så sen tidpunkt att övriga borgenärer blivit skadelidande. För att kunna bedöma behovet av ett skatteprivilegium måste man veta hur uppbörden egentligen fungerar. Vad har då statsverket tjänat på skatteprivilegiet? Uppskattningsvis har vinsten härav beräknats till mindre än 10 miljoner kronor, och detta skall ses mot bakgrunden av det sammanlagda beloppet av skatterestantier som år 1969 var 1,2 miljarder kronor enligt uppgift från riksräkenskapsverket. Sålunda kan man konstatera att uppbördsmyndigheterna är synnerligen effektiva när det gäller att driva in pengarna. Men tyvärr tar indrivningen lång tid, och därför blir också förmånsrätten ett allvarligt problem i sammanhanget. Jag tror inte att kronofogdarna behöver något skatteprivilegium för att fullgöra sina uppgifter. Däremot är det troligt att de behöver ärendena överlämnade till sig vid en betydligt tidigare tidpunkt. Enligt uppgift tar det vanligen sex till sju månader innan rapport om den skattskyldiges försummelse når kronofogdarna för åtgärd, men det kan också dröja betydligt längre. Härav kan följa att i många fall efterkommande uppbörder inte heller betalats av den skattskyldige, varför handläggningen i sådana fall kan komma att ske på felaktiga grunder och därmed medföra utökad tidsutdräkt. Jag vill gärna understryka att indrivningsmyndigheten — kronofogdarna — synes vara väl skickad att fullgöra sina uppgifter. Kronofogdarna behöver inte något skatteprivilegium att krypa bakom. Däremot föreligger tydligen ett starkt behov av att de för åtgärder kopplas in på ett betydligt tidigare stadium. Det är därför nödvändigt att bevakningsrutinerna för rapportering till kronofogdarna betydligt påskyndas, så att ärendena utan dröjsmål kan komma till åtgärdande. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 som är fogad till detta betänkande. Jag vill också redan nu säga, att om denna reservation faller kommer jag att rösta på reservationen 2 vid samma betänkande.

Herr talman! Huvudfrågan i detta skatteutskottets betänkande är att den prioriterade förmånsrätten för skattefordringar skall ökas till fem år mot nuvarande två år. När det gäller förmånsrätten vid konkurser brukar det när ett företag går i konkurs ytterst sällan finnas några tillgångar utöver de prioriterade fordringarna, som är inteckningsfordringar, lönefordringar och skatter. Till de oprioriterade fordringsägarna, alltså varuleverantörer etc., finns det i regel inte någonting kvar sedan dessa andra har fått sitt.

Men det allmänna har ju förmånsrätten. Skattefordringar går före praktiskt taget alla andra fordringar, när ett företag gått över styr. Om ett företag inställer sina betalningar har det allmänna också samma förmånsrätt för skattefordringar. Det är en aning vårdslöst av utskottsmajoriteten att försöka ge sken av att det allmänna här är i ett underläge när det gäller dessa skattefordringar. Utskottet skriver också: ”Ju snabbare skattefordringarna kan fastställas, desto större är förutsättningarna för att gäldenären skall kunna fullgöra sina betalningsförpliktelser utan att ett konkursförfarande behöver tillgripas. En sådan ordning gagnar givetvis också de oprioriterade borgenärerna.

Reservanterna anser att detta är orimligt. Här åberopas, att man genom att ge uppskov kan hålla företagen flytande, men erfarenheten säger något helt annat. Det hela leder ofta till att skattemyndigheterna, som vet att de får betalt under alla förhållanden, kanske gör sin egen lilla likviditetsbedömning av ett företag. Så hopar man skatteskuld på skatteskuld, i vetskap att man ändå skall få betalt. Till slut ställs man kanske inför en situation då företaget går överstyr, och det inte finns något annat än vad som motsvarar de prioriterade fordringarna. Det är ingen verklig hjälp för ett företag att på detta sätt få hopa skatteskulder. Jag har heller inte någon större tro på att de som gör dessa bedömningar är kapabla att rätt bedöma företagens förutsättningar och möjligheter i alla lägen. Många gånger kan de ha en sådan förmåga, men det lär inte vara så ofta. Man möter också påståendet — och det är riktigt — att kronofogdemyndigheterna naturligtvis omedelbart kan verkställa utmätning. Men då slår man ju larm, och då märker alla att någonting är på tok i företaget. Man kan då kanske hindra att företaget fortsätter att driva en verksamhet som bör läggas ned på grund av dålig lönsamhet. Det kan inte vara i samhällets intresse att man fortsätter att driva företag som gör stora förluster, ty någon måste betala dessa förluster. Ytterst blir det konsumenten som får betala. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 2 vid skatteutskottets betänkande nr 71.

Herr talman! Till skatteutskottets betänkande har fogats en reservation från centerns och folkpartiets reservanter. I denna reservation tas upp frågan om hur lång tid förmånen skall gälla för skattefordringar. I reservationen föreslås två år medan i propositionen föreslås fem år. Motivet för reservanternas ställningstagande är att en utsträckning av tiden inte kan vara till gagn för någon part. En förlängning av tiden för förmånsrätten innebär risk att myndigheternas ingripande kommer senare och därmed att skattefordringen stiger beloppsmässigt. Även departementschefen har uppmärksammat detta och understryker att resurser i ökad utsträckning måste sättas in för att motverka eftersläpningar både i konstaterandet av och i åtgärder för inkassering av skattefordringar. Men även om så sker kan man inte helt bortse från att utvecklingen kan bli den som jag nyss angav. Redan när en skattefordran privilegieras kan detta lätt leda till att andra oprioriterade borgenärer får betala den skatt som konkursgäldenären skulle ha betalat. Man förbättrar med andra ord inte rättsläget för det allmänna på bekostnad av gäldenären utan på bekostnad av övriga borgenärer. Risken härför är särskilt påtaglig, när det gäller skattefordringar som uppkommit flera år före en konkurs eller utmätning. Genom att skattefordringar i dag i stor utsträckning kan utgöras av mervärdeskatt och avgifter kan beloppet på ganska kort tid uppgå till relativt stora belopp. I denna situation kan en utsträckning av tiden för förmånsrätten från två till fem år bli en nackdel för konkursgäldenären, för det allmänna och för andra borgenärer. Även ett flertal av remissinstanserna har framfört samma synpunkter. Sålunda anser hovrätten för västra Sverige att nu gällande tidsbegränsningar för förmånsrätten i stort sett bör bibehållas. Företagare som råkat i betalningssvårigheter är i allmänhet inte hjälpta med att erhålla skattekredit under någon längre tid. Även om ett längre anstånd i det enskilda fallet innebär en lättnad för den skattskyldige, kan man inte bortse från de olägenheter som i allmänhet är förenade med skattekredit. En önskvärd sanering av företaget kan komma att fördröjas och gäldenären frestas att fortsätta rörelsen även sedan det kommit på obestånd. Skattefordringar kan under tiden hinna ackumuleras till betydande belopp. Hovrätten över Skåne och Blekinge intar en liknande inställning till förslaget om förlängning av förmånsrättstiden. Man påpekar att om förslaget godtas de förmånsberättigade skatterna kommer att stiga till avsevärt större belopp, vilket måste betraktas som en allvarlig olägenhet. Den nuvarande tvåårsfristen bör kunna ge indrivningsmyndigheterna rimlig tid att få reda på obetalda skatter och vidta erforderliga åtgärder. Lagberedningen är inne på samma linje, och det är även Industriförbundet och Sveriges advokatsamfund. Den uppfattning som vi stöder vår reservation på överensstämmer med vad dessa remissinstanser sagt. Herr talman!